Herr talman! Denna debatt är väl på sitt sätt en fortsättning av den debatt som vi förde under gårdagen. Jag vill börja med det som socialdemokratin tror sig ha gjort till något som är dess eget, nämligen arbete, trygghet och utveckling. Till detta vill jag foga en fortsättning, nämligen att detta inte är en devis som endast skall användas vid högtidliga tillfällen. Det viktigaste i sammanhanget måste vara att förverkliga detta motto. Under efterkrigstiden har vi aldrig noterat en så stor arbetslöshet som för närvarande. Blickar vi framåt mot det vinterhalvår vi har framför oss, finner vi läget ännu mera dystert på detta område. Arbetslösheten inskränker sig nu inte bara till norrlandslänen, utan vi möter svårigheterna överallt i vårt land, exempelvis i Karlskrona, även om det ser ut som om enskild företagsamhet skulle rädda situationen där. Oroande tendenser förekommer i Oskarshamn och i andra delar av Götaland och Svealand. Dessutom finns det sjuka och handikappade människor överallt i vårt land, vilka inte har den trygghet som de har rätt att kräva. Dessa grupper har det speciellt svårt i avfolkningsbygderna — detta har med skrämmande tydlighet framgått av de dokumentära skildringar som under den senaste tiden har sänts i radio och TV. Dessa svårigheter är inga isolerade företeelser. Medborgarna drabbas också av den försämrade bytesbalansen. Från det senaste årsskiftet till september i år har försämringen uppgått till något över 400 miljoner kronor.

I den hårdnande konkurrensen för våra basindustrier — se på träoch massaindustrin — bereder prisoch lönestegringarna oerhört stora svårigheter. Detta gäller främst med avseende på konkurrensen från USA och Kanada. Den finska devalveringen inverkar också, liksom de svårigheter som den engelska ekonomin brottas med. England är en stor mottagare av våra industrivaror och dessutom det ledande landet inom EFTA.

Herr talman! För att komma ifrån sitt eget misslyckande angriper socialdemokraterna den fria företagsamheten. Bakom döljande dimridåer tror man sig kunna lösa problemen med hjälp av större insyn och inflytande. När det gäller sista delen, nämligen inflytande, vill jag fråga finansministern: Vad menar man med ordet inflytande i näringslivet? I dagens situation betraktar jag talet om inflytande såsom nonsens. Vem har svarat för tryggheten i anställningen under alla dessa år, om inte den nu så förkättrade fria företagsamheten av socialdemokratin förkättrade. Regeringens ekonomiska politik lämnar mycket i övrigt att önska. Även om många länder ute i Europa har lågkonjunktur, har den svenska regeringen misslyckats med sin ekonomiska politik och på så sätt påskyndat den lågkonjunktur som nu råder i vårt land. Att man skall använda statsbudgeten såsom en ekonomisk regulator råder det väl för närvarande inga delade meningar om. Inom centerpartiet kan vi dock inte acceptera den ryckighet, som har kännetecknat budgetutformningen i vårt land under de senaste åren. Vi har fått uppleva en underbalansering i fel konjunkturläge, och likadant har förhållandet varit när det gäller överbalansering av statsbudgeten. Styrningen av kapitalet samt uppdelningen mellan olika sektorer, där framför allt de små och medelstora företagen har kommit i kläm, har verkat hämmande på investeringsviljan och därmed helt naturligt möjligheterna till en ekonomisk rationalisering. Först vid årsskiftet, när orosmolnen hopades för såväl företagen som de löneanställda, insåg regeringen att någonting måste göras. I det skedet kom förslaget om den investeringsbank, som vi nu har, och förslaget bifölls av riksdagen. Centerpartiet har godtagit banken. Långt tidigare krävde vi att åtgärder skulle vidtagas, syftande till att ge möjligheter för näringslivet att under bankmässiga former täcka sitt investeringsbehov. Vi godtog alltså regeringens bankförslag som det var, men utöver detta krävde vi, att man även skulle ge andra kreditinrättningar möjligheter att kunna konkurrera på samma villkor som investeringsbanken. Därtill hävdade vi den mycket bestämda uppfattningen, att man inte skulle ge investeringsbanken möjligheter att köpa aktier i olika företag. Nu har majoriteten i riksdagen, alltså socialdemokraterna, beslutat på sitt sätt, och sedan må det ankomma på den politiska förskjutning som eventuellt kommer att ske år 1968 att ändra dessa regler för bankens verksamhet. I en blandekonomi som den svenska måste olika sektorers behov av kapital tillgodoses genom en ramplanering. Därvid tror jag inte att det diskonto, som vi för närvarande har, är av avgörande betydelse för kapitalpolitiken, vilket regeringen och då främst finansministern vill göra gällande. Som jag ser det har vi nu ett mycket högt diskonto. Konjunkturläget är sådant att en snar diskontosänkning borde vara nödvändig, och jag vill fråga finansministern om han, sin vana trogen, är benägen att medverka till att riksbanken vidtar en sådan åtgärd.

Till regeringens ordande om insyn och inflytande i de olika företagen vill jag säga, att för vår del har vi ingenting att invända mot en dylik insyn. Låt mig bara tillfoga att det kanske skulle vara önskvärt att finansministern och regeringen i sin helhet, innan man förtalar den fria företagsamheten, även skaffar sig insyn i statens egna företag. Vi har en del statliga företag som jag tror att det är ganska nödvändigt att finansministern får insyn i. I egenskap av styrelseledamot i riksrevisionsverket besåg jag för cirka 11/2 månad sedan Norrbottens järnverk. Först vill jag mycket klart deklarera att även om detta järnverk i en framtid måste gå med förlust på samma sätt som nu, är det av befolkningsoch socialpolitiska skäl nödvändigt att järnverket bibehålles. Men ser man på det rent affärsmässiga och kommersiella som där utföres så skulle jag vilja rekommendera finansministern, att innan man angriper den fria företagsamheten bör man bl.a. se över den sektor som kallas statlig företagsamhet. Detsamma gäller andra socialdemokratin närstående företag. Låt oss som ett exempel, herr talman, ta KF. Under en följd av år har KF strukturrationaliserat i mycket stor omfattning genom att lägga ned och stänga butiker. Jag har aldrig sett några notiser i Aftonbladet eller de lokala socialdemokratiska tidningarna med angrepp på KF, när dessa företag av ekonomisk nödvändighet slopar affärer och därmed försämrar servicen för folket ute i bygderna. Om man kritiserar företagsamheten, bör man enligt min mening även kritisera den företagsamhet som herr Sträng och kompani för närvarande mer eller mindre bär ansvaret för. Enligt centerpartiets uppfattning utgör lokaliseringspolitiken en mycket stor del av näringspolitiken. Vi är glada åt att vårt krav på en aktiv näringspolitik — som vi så länge förde fram utan att någon lyssnade till oss — slutligen vann en sådan uppslutning att riksdagen kunde fatta beslut om riktlinjerna för en dylik politik. Ser man på resultatet, finner man att de medel som tack vare lokaliseringspoli tiken ställts till förfogande har gett arbete åt inte mindre än 17 500 arbetstagare i de fem nordliga länen. Befolkningsutflyttningen har — om vi likaledes ser på de fem länen — avstannat, och vi kan år 1966 konstatera en plussiffra på i runt tal 2 000 personer. Den här verksamheten måste, som vi ser det, fortsätta även efter den beslutade försökstiden. Det är av intresse att veta om regeringen, i likhet med centerpartiet, är beredd att även efter försökstidens utgång fortsätta denna aktiva lokaliseringspolitik. I vetskap om de svårigheter som finns inom andra delar av vårt land, som jag inledningsvis har berört, bör lokaliseringspolitiken utökas också till andra geografiska områden. Här vill jag mycket starkt understryka att krafterna i första hand bör sättas in där svårigheterna är som störst. När man talar om människans trygghet bör man även beakta den miljö vi lever i. När centerpartiet för några år sedan i en motion påtalade betydelsen av miljön och även rekommenderade konkreta åtgärder, fanns det inget parti som ville vara med om att lösa dessa väsentliga frågor. I dag, herr talman, talar varje ansvarig politiker om dessa frågors stora betydelse. I ett tal har t.ex. herr Palme, enligt referat, talat om nödvändigheten av att vi får ett miljöpolitiskt program som sammanfaller med näringspolitiken över huvud taget, och i lördags framförde statsministern ungefär samma synpunkter. Det som förundrar är att socialdemokraterna i sitt näringspolitiska program offrar bara ett fåtal rader på denna, som jag ser det, stora fråga. Inför 1968 års statsverksproposition är det av största betydelse att få veta dels om det blir några nya och högre skatter, dels hur de eventuella nya skatterna kommer att tas ut.

För mig ter det sig på det sättet, att vi för närvarande har ett skattetak som är av den storleken att vi inte gärna kan gå högre. Det gör att man tyvärr måste säga att även om reformer är nödvändiga, så måste det föras en mycket skärpt ekonomisk politik med tanke på de behövliga nya reformerna. Det har pågått en teknisk utredning om mervärdeskatten, som nu har remitterats till olika myndigheter. Om en mervärdeskatt kommer att införas måste, som vi ser det, hela skatteproblematiken tagas upp till omprövning, och vid den prövningen måste särskild hänsyn tagas till de enskildas skattebörda. Jämför man den kommunala beskattningen med den statliga, så finner man att kommunalskatten väger tyngst för de flesta människorna. I stort sett får kommunerna i dag bidrag i form av skatteutjämning och andra statsbidrag på cirka 5,4 miljarder kronor. Kommunernas sammanlagda utgifter uppgår till 22 miljarder kronor. Detta visar att det finns anledning att vidta åtgärder för att den kommunala beskattningen inte i fortsättningen skall vara lika hög som för närvarande. Man kan gå olika vägar för att nå skatterättvisa, speciellt för lågoch mellanstadiets inkomsttagare — jag hoppas att ingen förväxlar dessa begrepp med de olika skolformerna i vårt samhälle! Man. kan angripa den nuvarande = kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna, och det har vi krävt i motioner från centerpartiet. En annan väg är ökad skatteutjämning. Vi kan införa ett schablonavdrag även i den kommunala beskattningen. Jag vet att finansministern i olika sammanhang har framhållit, att den målsätt ningen är felaktig därför att den kostar så och så många miljarder kronor. Här vill jag bara till finansministern ställa en fråga. Vi vet att 90 procent av dem som betalar skatt i vårt samhälle tillhör lågoch mellanstadiets inkomsttagare.

Om detta inte bara skall bli en chimär måste det sedan vara vettigt och riktigt, att man ser till att det bortfall av skattekronor som här uppstår kompenseras via skatteutjämningen. Herr talman! Jag skulle vara fullständigt med på linjen att den kommunala beskattningen skall vara progressiv. Men jag är medveten om att progressiviteten i den statliga beskattningen är så stor för de högre inkomsttagarna att ett liknande system även i den kommunala beskattningen skulle medföra att det för den gruppen inkomsttagare över huvud taget inte skulle bli någonting över. Detta gör att man inte kan realisera en sådan princip. Låt mig, herr talman, sammanfatta det sagda på följande sätt. 1) Det är nödvändigt att kraftiga åtgärder vidtages i syfte att komma till rätta med de arbetslöshetsproblem som jag här tidigare har talat om. 2) Den förda regeringspolitiken har lett till att vår ekonomi råkat i obalans. Orsaken är bl.a. att söka i den ryckiga budgetpolitiken, För att spänningarna skall minska kräver vi — och har vi krävt — en rundabordskonferens med deltagande av arbetsmarknadens parter, regeringen och oppositionen. Vidare vill vi ha ett ekonomiskt-politiskt råd, där ekonomiska frågor kan penetreras. Detta önskemål sammanfaller väl i rätt stor utsträckning med vad LO:s ordförande herr Geijer i fråga om den kommande lönepolitiken har framfört under den senaste tiden. 3) De svårigheter som näringslivet nu upplever beror bland annat på det höga diskonto som vi har. Här vill jag än en gång fråga finansministern när han tänker medverka till att vi får en lägre ränta i nuvarande konjunkturläge. 4) Vi inom centern har ingenting emot en ökad insyn i företagen, Vi finner det av vikt att maktkoncentration över huvud taget motverkas. Den insyn som staten kan få löser inte alla problem. Man måste öka företagsdemokratin genom att ge arbetstagarna inflytande i företagen. Vår partiledare och även andra inom partiet har klart sagt ifrån att de inte har något att invända mot detta. Jag vill där än en gång anknyta till att det är nödvändigt att man inte bara kräver insyn i den fria företagsamheten utan även försöker få en bättre insyn i de statliga företagen. 5) Den =: lokaliseringspolitiska = försöksverksamhet som riksdagen fattade beslut om 1964 har gett goda erfarenheter, såsom jag här har påvisat i siffror, och vi har från vår sida den uppfattningen att denna verksamhet måste fortsätta även efter den beslutade försökstidens utgång.

7) Vid en övergång till en mervärdeskatt måste hela skatteproblematiken tas upp. Där är det angeläget att barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare över huvud taget kompenseras för de ökade kostnader som mervärdeskatten kommer att åsamka dem. 8) När det gäller skattepolitiken måste hänsyn också tas till kommunalskatten. Jag har många gånger här i riksdagen reagerat mot att när vi diskuterar skatter och när finansministern diskuterar skatter rör det sig ofta bara om den statliga beskattningen och inte om den skatt som totalt — inbegripet kommunalskatt, landstingsskatt och avgifter — drabbar de enskilda människorna. Därför är det nödvändigt att man vid en eventuell skattereform tar hänsyn till hela den problematiken. Till sist, herr talman, bara en synpunkt som är oerhört värdefull i detta sammanhang.

Herr talman! Det socialdemokratiska partiet har efter fjolårets svidande valnederlag försökt att under hösten samla ihop sig. Resultatet är inte särskilt storslaget. Vi möter i dag en splittrad socialdemokrati. Gårdagens diskussion om förhållandet till den europeiska ekonomiska marknaden visar att splittringen i partiet består även i denna fråga, och handlingskraften lyste ju också med sin frånvaro. I fråga om försvarspolitiken är splittringen lika uppenbar. Krav på långt gående nedskrotning av försvaret varvas med varningar för detta. Det finns djupgående splittring beträffande kravet på vad svensk solidaritet med de fattiga folken skall innebära. Näringspolitiken som ju skulle vara den socialdemokratiska partikongressens huvudnummer blev ett ganska tafatt försök att dölja de sprickor som är uppenbara. Det finns anledning att uppehålla sig vid dessa saker en stund. Jag hoppas att herr Sträng inte har någonting emot att diskutera en del av det som står i det näringspolitiska programmet. Jag har tidigare här från talarstolen uttryckt min glädje över att herr Sträng verkligen är villig att diskutera på ett sätt som kanske är ovanligt för socialdemokratiska statsråd. Jag hoppas att jag inte skall bli besviken denna gång heller. Det är inget fel att man har en intensiv debatt inom ett parti. Utan en debatt är risken att man stelnar till mycket stor, och utvecklingen stoppas då. Men vill ett parti göra anspråk på att ha ett slagkraftigt program, som t.ex. i fråga om näringspolitiken, så måste man ju diskutera sig fram till enighet i de grundläggande frågorna. Så länge man inte gjort det, kan kravet på att ha ett program inte tas på allvar. Beträffande förutsättningarna för ett effektivt näringsliv är socialdemokratin uppenbarligen totalt splittrad. Jag skall ge exempel på områden där det finns delade meningar. Hur skall statens skatteoch avgiftspolitik utformas för att inte försvåra utan underlätta en expansion? Hur skall staten på sikt planera sin politik för att inte överanstränga resurserna och inte heller genom ryckighet riva sönder näringslivets planering? Skall företagen ha möjlighet att ha en inbyggd stark stabilisator i ett eget sparande? Är ett sådant sparande en väsentlig trygghetsfaktor både för de anställda och ägarna, särskilt i tider av påfrestning? Om svaret är ja, hur skall då detta sparande främjas utan att skapa onormala förmögenhetsanhopningar? Skall företagen gå med sådan vinst att de anställdas organisationer kan driva förhandlingar med gott hopp om ett bra utbyte? LO, TCO och SACO svarar givetvis att de vill ha vinster att slåss om. Löntagarnas organisationer vill ha lönsamma företag. Hur skulle de annars kunna få sina villkor förbättrade? Det socialdemokratiska partiets hållning vacklar inför sådana frågor. En del håller med löntagarorganisationerna i kravet på hård rationalisering och god lönsamhet inom näringslivet, även om det medför driftnedläggelser. Andra ägnar sig i stället åt att anklaga företagen för ansvarslöshet, egoism och cynism, när drift av rationaliseringsskäl får läggas om eller läggas ner. Särskilt är det vänsterflyglarna inom socialdemokratin som är förfärade över kraven på god lönsamhet och sträng rationalisering inom näringslivet. De ägnar sig huvudsakligen åt att misstänkliggöra näringslivet, när detta tar konsekvenserna av det ekonomiska klimatet och av ändrade konjunkturer för produkterna. Uppenbarligen smittar vänsterflyglarnas inställning också av sig på en del statsråd. Regeringen vågar tydligen inte slå tillbaka ens attackerna mot enskilda personer inom näringslivet utan ställer upp i den ynkliga tävlan att hitta de mest utspekulerade skällsorden. Den enda tröst man kan ha i sammanhanget är förhoppningen att svenska folket skall behandla denna ömkliga trafik efter förtjänst. I första kammaren stod i våras herr Sträng och uttalade att han inte gärna såg att företagens vinstmöjligheter skulle beskäras så att deras eget sparande skulle ytterligare minskas. Det skulle vara farligt, påstod han. Den senaste konjunkturrapporten tyder på att vi verkligen håller på att rutscha utför. Herr Strängs uttalande var klokt och realistiskt, och han menade alldeles säkert vad han sade. Åtminstone fick vi det intrycket. Det vittnade också om en tilltro till näringslivets förmåga att sköta sådana här möjligheter på ett förnuftigt sätt. Men en tid efteråt skickas ett annat statsråd ut och talar om att precis samma människor säljer arbetarens trygghet för en femöring. Kom inte och tala om en samlad socialdemokrati! Det finns inte ens en samlad och slagkraftig regering. Det vore in tressant att höra vilka konsekvenser herr Sträng för sin del drar av konjunkturinstitutets rapport. I det socialdemokratiska näringsprogrammet står på tal om investeringar och utveckling en intressant sak. Man skall läsa avsnittet mot bakgrund av den kampanj som har pågått på en del håll inom socialdemokratin för försämring av företagens resurser att själva spara ihop till sina investeringar. Så här står det: »Företaget förutsätter att andra skall ha sparat ihop en stor del av beloppet» — till investeringar alltså — »och över kapitalmarknaden vara beredda att låna det till företaget. Ofta har företaget inte mer än begränsade egna medel att sätta in.» Därför kräver man statlig dirigering av företagen i viss utsträckning. Socialdemokraterna pressar ned företagens resurser — medvetet, påstår en del socialdemokrater — och när detta är gjort tas det till intäkt för ökad politisk kontroll. Det är också en metod att syssla med politik! Att en samverkan av olika aktiviteter inom samhällslivet bör äga rum är en helt annan sak, och detta sker också, fast det skulle kunna ske i ökad omfattning. Vi är alltså överens på den punkten. Ingen vill göra gällande att näringslivets folk, företagarna, skulle vara ofelbara. De gör många fel, precis som vi politiker. De drar felaktiga slutsatser om utvecklingen, antagligen i ungefär samma utsträckning som politiker och andra människor. Ibland har de en benägenhet att se för mycket på kortsiktiga intressen i jämförelse med långsiktiga. Men detta är en sak för sig. Socialdemokratins kluvenhet i fråga om näringslivet går givetvis tillbaka till gamla förlegade uppfattningar om den oundvikliga klasskampen. I det socialdemokratiska partiprogrammet, som antogs år 1960, finns det kvar många utslag av denna inställning, men man får leta förgäves efter förståelse för nödvändigheten av att staten bidrar till att skapa ett samhällseko nomiskt klimat som ger god lönsamhet för det svenska näringslivet och för de enskildas möjligheter att öka sin kapitalbildning. Här finns den djupgående klyftan mellan liberalism och socialism. Den sociala liberalismen tror inte att det finns några människor som i allvishet kan dirigera hur mycket som helst av vårt samhällsliv. Det behövs balans. Under årtionden har vi därför t.ex. hävdat nödvändigheten av att näringslivet underkastas kontroll, bl.a. genom övervakning av monopol och karteller, genom åtgärder för spridning av kapitalet på flera händer. Vi vill inte ha ett affärsbanksdirigerat näringsliv, men vi vill heller inte ha ett statsdirigerat, och då måste man ju sprida kapitalet på flera händer. Lokaliseringspolitiken, som herr Sundin erinrat om, är ett annat instrument som socialdemokraterna dröjt alldeles för länge med att tillgripa. Vi har hävdat att hård konkurrens är det bästa sättet att få fram bra varor till lägsta möjliga priser. Statlig dirigering klarar aldrig av den uppgiften. Men skall man vara säker på att konkurrensen är effektiv, måste den ske på lika villkor mellan olika företagsformer. Att ge speciella förmåner till statlig verksamhet kan aldrig vara sunt. Den starkaste maktfaktorn i det ekonomiska livet måste vara konsumenterna. Upplysta konsumenter låter sig inte dirigeras, vare sig av statsmakter eller företag. Visst kan konsumenterna ta fel och bli alldeles för intresserade av saker som de inte behöver. »De», det är vi det. Man kan också ibland få för stort intresse av mindervärda produkter. Men konsumenterna lär sig läxan ganska snart. Socialdemokraterna tror alldeles för lite på konsumenterna som maktfaktor. I stället tror man så mycket mer på sig själv och den egna förmågan att inte bara klara av de politiska besluten utan också hur man skall sköta affärer så att de blir bra och lönande. De statliga företagen kan dock san nerligen inte sägas utgöra några mönsterexempel på hur affärer skall skötas. Det var rätt som det sades på den socialdemokratiska partikongressen, att man inte skall glömma bort att 10 000 människor av allt att döma kommer att förlora sitt arbete inom den statliga verksamheten i Norrland bara på 1960-talet. När Karlskronavarvet av allt att döma kom in i en mycket allvarlig kris fick det förkättrade enskilda näringslivet gripa in. Det var bra att det gick att ordna på det sättet. Men man skall inte tala om att förstatligade företag är pionjärer för tryggheten i samhället. Det var intressant att se att en socialdemokratisk tidning i landet vågade förklara detta: »Ett statsföretag ger ingen bättre trygghet än ett enskilt.» Jag skulle dock vilja tillägga: under förutsättning att det skall vara ett lönsamt företag och att inte skattebetalarna skall ta förlusterna. Enskilda företag har verkligen inte alltid handlat på ett riktigt sätt vid driftinskränkningar och = driftnedläggelser — långt därifrån. Folkpartiet har vid upprepade tillfällen kraftigt hävdat att det är nödvändigt med ett större hänsynstagande till de anställda, längre varseltider etc. Jag hänvisar till det program som folkpartiet antog i somras men skall inte gå in på detaljerna i det. Jag vill instämma i det som herr Sundin framhöll, om nödvändigheten av att om vi alla verkligen vill öka tryggheten i samhället, måste vi få en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är mycket märkligt att socialdemokraterna på den punkten är så tveksamma. Kanske finansministern i dag kan skingra dunklet kring denna fråga, inte genom att tala om hur ett färdigt förslag skall se ut, utan genom att säga om han är villig att se till att lösningen på denna fråga påskyndas. Socialdemokraterna hade vid sin kongress i somras att behandla motioner med förslag om direkt förstatligan Allmänpolitisk debatt de av vissa delar av näringslivet. Statsrådet Wickman lär ha sagt att det var onödigt. Socialdemokraternas krav på att reglera kunde tillgodoses ändå. Men gick det inte så, stod det i tidningsreferatet, var statsrådet Wickman tydligen inte främmande för att man kunde ge sig in på förstatligande i stor stil. Det intressanta är att i det socialdemokratiska näringslivsprogrammet talas det sida upp och sida ned om krav på statlig dirigering. De konkreta förslagen är inte så många, och dem får vi väl studera närmare när de presenteras i detalj. Det är intressant att iaktta att socialdemokraterna tror att det är tilldragande att komma med dessa tongångar. Man kan se den djupgående skillnaden på sättet att intressera sig för dessa problem vid en jämförelse med vad å ena sidan socialdemokratin för fram och å den andra vad folkpartiet och centerpartiet har presenterat i sina gemensamma handlingslinjer. I dessa slår vi fast att det grundläggande är just att lägga den ekonomiska politiken till rätta på sådant sätt att goda förutsättningar skapas för ett blomstrande näringsliv. Härför fordras bl.a. en annan inställning till kapitalbildningen, som jag redan har berört. Det behövs också en skattereform som ger ökade möjligheter för företagen att rationalisera och sälja sina varor på export. I detta sammanhang skulle jag vilja ta upp en sak som statsrådet Wickman yttrade i en radiodebatt i förra veckan. Han förklarade att regeringen inte ämnade lägga större bördor på de svenska företagen än man gjorde utomlands. Det skulle vara mycket intressant att få en deklaration från regeringen hur den tänker ordna skatteoch avgiftssystemet mot denna bakgrund. Oppositionen och löntagarorganisationerna har under flera år krävt besked från regeringen på denna punkt. Herr Sträng har alltid sagt att han håller på att fundera, och det är ju bra. Men när, herr Sträng, blir resultatet av funderandet färdigt? Efter statsrådet Wickmans uttalande förra veckan och efter antydningar i gårdagens debatt måste ju ändå regeringen ha någonting att redovisa, eller var herr Wickmans uttalande i radiodebatten bara hastigt utslungat i ett svårt läge? Det är populärt att tala om ansvarslöshet hos näringslivet. Jag skulle vilja ta upp ett område där regeringen visat ett förfärande utslag av ansvarslöshet. Vi har under åtskilliga år hävdat nödvändigheten av att regeringen tog initiativ till överläggningar mellan parterna på arbetsmarknaden för att söka få till stånd ett slut på jakten mellan stegrade priser och höjda löner. Allt fler får klart för sig att det inte tjänar så mycket till med höjda löner om dessa i alltför stor utsträckning slukas av höjda priser och höjda skatter. Socialdemokraterna har sagt att det nog kommer att ordna sig ändå. Ibland har man visserligen varit litet skakad av de höjda priserna, men när prisstegringarna är mindre, som fallet är för tillfället, slår man sig till ro. Herr Wickman sade i radiodebatten i förra veckan att kostnaderna inte var så höga för den svenska produktionen. Han lämnade därvid en missvisande redovisning av en utredning. Om man ser på arbetskostnaden per produktenhet inom industrin under åren 1959— 1966 och jämför den svenska utvecklingen med utvecklingen i alla industriländer, finner man att denna kostnad i alla länder ökat med 0,8 procent, medan den i Sverige ökat med 2,8 procent. Konjunkturinstitutets chef sade i ett uttalande i förrgår att någonting måste hända i detta avseende och att utvecklingen inte får fortsätta. Från folkpartiets och centerpartiets sida samt nu också från högerns sida hävdar vi nödvändigheten av att få till stånd frivilliga överenskommelser på denna punkt. Detta kan ses mot bakgrund av vad som händer under en socialdemokratisk regering i England, där socialdemokraterna under de se naste åren fått ta till drastiska åtgärder, långtgående löneoch prisstopp och statlig reglering av lönebildningen. Trots detta går det allt annat än bra i England. Vi vill undvika att komma i en sådan situation i vårt land. LO ordföranden, herr Geijer, snuddade vid tanken att en del inkomstbildningsfrågor kanske inte kunde lösas annat än genom statliga ingripanden. Vi vill undvika statlig dirigering av lönerörelserna. Men hur skall man då komma till rätta med problemet? Enda möjligheten är ju då att få till stånd resonemang om saken. Från vår sida har vi hävdat att om löntagarorganisationerna visar återhållsamhet med lönekraven för att medverka till en stabilisering, så måste de ha vissa garantier. Det är inte alls orimligt att de t.ex. får någon form av garanti för att om priserna efter en överenskommelse ändå stiger på ett oroväckande sätt, så skall de få kompensation för detta. Om företagens vinster blir för stora skall löntagarna i efterhand få del av dessa. Vi är mycket väl medvetna om att man från arbetsgivarhåll inte tycker detta är något bra förslag från vår sida. Men vi finner det orimligt att kräva att bara den ena parten, löntagarna, skall göra eftergifter. Här måste alla vara med och ge sitt bidrag. Jag hoppas att det skall finnas ökad förståelse för detta på arbetsgivarsidan. Även staten måste ge sitt bidrag. Man måste vara villig att, som från TCO:s sida anfördes helt nyligen, samordna skattereformer och avgiftssystem på ett sådant sätt att man underlättar överenskommelser som skulle göra vår samhällsekonomi starkare. Hur skall man få till stånd sådana överenskommelser om man inte resonerar om saken? Jag upprepar den frågan. Har socialdemokraterna något annat recept? Nej! Här har vi alltså ett enastående exempel på en ansvarslös låt-gå-anda inom socialdemokratin. Man vill inte ens pröva denna utväg. Vi kan i Sverige smickra oss med att lösa åtskilliga problem genom överläggningar och resonemang — problem som man inte löser i andra länder — och därför borde det vara naturligt att försöka den här utvägen även i detta sammanhang. Men socialdemokratin bara slår dövörat till. Herr talman! Jag övergår nu till ett helt annat ämnesområde, Jag vill ha en redovisning inför riksdagen, helst i dag, av en punkt som är av mycket stor betydelse för oss när det gäller vår framtid. Tryggheten har, som herr Sundin sade, många aspekter. Den gäller också vad som sker eller inte sker i Genéve i nedrustningsfrågan. Nu har vi bara ett enda statsråd här — visserligen ett lejon — men jag är inte säker på att herr Sträng vill gå upp och diskutera dessa saker. Jag tycker, herr talman, att det är ganska anmärkningsvärt att både under gårdagsdebatten och tydligen även i dag kommer regeringsbänkarna i stort sett att vara tomma. Detta är platsen där regeringen skall redovisa inför svenska folket via riksdagen vad för politik den för. Den ställs också till ansvar här. Men regeringen har med åren blivit allt mindre intresserad av detta. Det gemensamma förslaget från Sovjet och USA till avtal mot spridning av kärnvapen är i och för sig glädjande. Det visar att stormakterna har möjligheter att trots Vietnamkriget komma överens om vissa väsentliga punkter. Men målet måste i detta sammanhang vara inte bara att hindra spridning av kärnvapen till nya länder, Syftet måste vara att under kontroll åstadkomma allmän nedrustning och att i detta sammanhang även få avtal om förbud mot användande av kärnvapen över huvud taget. Detta kan inte ske utan internationell kontroll och på sådant sätt att maktbalansen upprätthålles, Man måste då också syfta till ett totalt förbud mot kärnvapenprov. Med detta mål i sikte finns det starka skäl för kritik mot det rysk-ameri kanska förslaget sådant det nu föreligger i Genéve. För det första kan kärnvapenmakterna obehindrat öka sina förråd av kärnvapen. För det andra kan man göra dessa vapen alltmer förödande till verkningarna. För det tredje ökar oavbrutet stormakternas överflödande förstörelseresurser — »over-kill capacity», som det kallas. För det fjärde har förslaget ingenting med nedrustning att göra i förhållande till dagsläget. För det femte görs alla eftergifter av icke-kärnvapenmakter. Detta är mycket väsentliga negativa faktorer. Sverige har tillsammans med andra alliansfria stater sedan länge hävdat att en uppgörelse måste syfta till ett avtal som inte får ett sådant resultat. Från oppositionen i Sverige, lika väl som från regeringen, har detta ständigt hävdats. I denna situation har statsrådet Alva Myrdal på regeringens förslag i Geneve lagt fram ett i sammanhanget i flera avseenden direkt olyckligt förslag i kontrollfrågan. Jag syftar på förslagets innebörd beträffande kontroll av det fredliga utnyttjandet av kärnkraft. Det innebär nämligen att de stater som inte har kärnvapen skall acceptera kontroll över sina aktiviteter, medan kärnvapenmakterna skall få göra som de vill. Denna eftergivenhet mot kärnvapenmakterna är olycklig ur flera synpunkter. Först och främst kan kärnvapenmakterna utan kontroll lägga till rätta sitt fredliga utnyttjande av kärnkraften på ett sådant sätt att det endast formellt är fredligt. De kan alltså förbereda långtgående militärt utnyttjande utan insyn. Det var ju detta som skulle undvikas. Den svenska flatheten är ofattbar. Det är också mycket märkligt att detta förslag lades fram utan att utrikesnämnden först fått överlägga om saken. Vi har ju hittills varit överens om att man måste kräva motprestationer av kärnvapenmakterna. Nu svänger regeringen helt plötsligt om, och gör detta utan en ingående debatt i utrikesnämnden. Fru Myrdals förslag kan nämligen tolkas — och det har också tolkats så utomlands — som att detta är ett accepterande av det rysk-amerikanska förslaget. För dem som vill att hela nedrustningsfrågan skall föras framåt är det beklagligt att socialdemokratin oombedd serverar supermakterna en för dessa så smaklig anrättning. I stället borde man in i det sista försökt utöva press på dem. Hur vi till sist skall ställa oss får vi diskutera vid ett senare tillfälle — den saken är inte aktuell nu. Det visar sig också att många av de stater, som skulle kunna tillverka kärnvapen men hittills avstått från detta, är mycket tveksamma mot stormaktsförslaget just därför att de inte får något i gengäld. Man är också på flera håll förvånad över den svenska regeringens hållning, bl.a. ur denna synpunkt. Ett särskilt problem är i detta sammanhang Västtyskland. Det finns både i öst och väst, liksom hos oss i Sverige, ett hopp om att en överenskommelse skall kunna träffas som Västtyskland skall kunna vara med om och som innebär att detta land inte skall skaffa sig kärnvapen. Detta blir i så fall en betydande eftergift av Västtyskland, och det är naturligt att man i det landet frågar sig vad man får i utbyte av östsidan. Kommer Sovjet att vara villigt att medverka till en avspänning på kontinenten? Kommer Sovjet att vara villigt att medverka till drägligare förhållanden i Berlin? De senaste nyheterna tyder på åtstramningar för berlinarna, förbud mot släktbesök och dylikt. Jag anser att det är mycket berättigade frågor som västtyskarna ställer i det här sammanhanget, och nedrustningsförhandlingarna måste ses mot den bakgrunden. Jag har redan snuddat vid reaktionen från alliansfria stater på det amerikansk-ryska förslaget, och den är alltså inte särskilt positiv. Det är intressant att den mexikanska regeringen gjort ett litet försök att fullfölja de tankegångar som vi hittills varit överens om i Sverige. Mexiko har föreslagit att i avtalstexten skulle föras in paragrafer som åtminstone enligt ordalagen skulle förplikta supermakterna till fortsatt nedrustning. Jag önskar att man gick vidare och försökte stärka texten på den här punkten, ty den ger alldeles för litet, men det är tråkigt att det är den mexikanska regeringen som lagt fram detta förslag och inte den svenska. Jag efterlyser en kommentar från regeringen till hela problemkomplexet om nedrustningsförhandlingarna och avspänningen i Europa. Jag kan inte tänka mig att den svenska socialdemokratin anser att dessa problem är för små att diskutera. Man kan ju i någon mån undra, eftersom man i går kunde läsa i en tidningsnotis att utrikesministern har rest till USA. När vi i går hade att i riksdagen diskutera en av de största utrikespolitiska frågor som vi haft att behandla under detta sekel, så reste herr Torsten Nilsson till FN. Statsministern hade kunnat tala i hans ställe, men han avstod. Både i denna kammare och i andra kammaren framfördes krav på besked om hur statsoch utrikesministrarna kommer att uppträda när det gäller Europamarknaden. Vi fick inte något svar, och därför, herr talman, tar jag åter upp den här saken i dag. Jag tycker verkligen att det vore på tiden att riksdagen och därmed svenska folket fick besked på denna punkt: Kommer Sveriges statsminister och Sveriges utrikesminister att verkligen försöka öka förståelsen inom EEC-staterna för den svenska situationen? Skall även denna debatt avslutas utan att vi får något besked?

Herr talman! Herr Dahlén ställde en rad frågor, som jag väl helt enkelt kan avstå från att ge mig in på. Han ställde frågor till statsministern, till utrikesministern och till nedrustningsministern. De som är hemma får väl svara herr Dahlén så långt som det ges möjligheter till. Med anledning av de frågor som jag har ett mera direkt ansvar för är jag självfallet intresserad av att få säga några ord. Vi har nyligen fått en rapport från konjunkturinstitutet, och den rapporten har förorsakat en del nyanserade kommentarer. Bland annat har Svenska Dagbladet i dag en underledare, där man är mycket fundersam om hur man skall tolka kommentarerna och hur man skall tolka institutets rapport. Jag har sagt i ett offentligt anförande för några dagar sedan, och jag är beredd att upprepa det här, att för mig är konjunkturinstitutets rapport klart optimistisk med avseende på den framtida ekonomiska utvecklingen. Vad som är grundläggande är institutets uppskattningar om = bruttonationalproduktens utveckling i den omvärld som är så betydelsefull för oss med vår internationella handel och de influenser på vår interna ekonomi som omvärldens utveckling innebär. Det är alldeles påfallande hur konjunkturinstitutet i sin internationella översikt har vågat sig på att i prognoserna för 1968 peka ut den uppåtgående tendensen. Man räknar med att Förenta staterna skall öka höjningstakten i fråga om bruttonationalprodukten från 3 till 4,5 procent, vilket ju är en väsentlig stegring. I Västtyskland, som är den andra stora tungviktaren i internationellt ekonomiskt avseende, ökade resurserna under 1967 med ett så pass blygsamt tal som 1 procent. 1968 räknar man med att öka höjningstakten till 4 procent. I dessa båda för hela världsekonomin och därmed också för oss så avgörande nationer redovisar institutet en alldeles påtagligt kraftig uppgång. Frankrike har till skillnad från Förenta staterna och Västtyskland under de senaste åren varit på stadig progressiv frammarsch. Men även Frankrikes ökningstakt på 4 procent under innevarande år räknar man med skall stiga till 5 procent under nästa år. Italien har alltid betraktats såsom det land som har varit mest progressivt — allt är ju relativt här i världen — men av landets egna resurser och möjligheter under de senaste åren har man under 1967 kunnat utläsa en stegring på 5,5 procent. Italien räknar med att kunna hålla den stegringstakten även nästa år. Danmark ökar sin nationalprodukt. Finland räknar med att efter devalveringen få en injektion i sin ekonomi, som kommer att innebära en stegring från 2,5 procent i år till det dubbla 1968. England, som har sina kroniska ekonomiska besvär och där ökningen av resurserna i år bara ligger på 1 procent, räknar med att komma upp till 2,5 procent nästa år.

Det är alldeles avgörande att vi hela tiden har detta i blickfältet, när vi i dag diskuterar vår ekonomi och framför allt när vi diskuterar den budget som nu håller på att göras upp i kanslihuset och som skall reglera en period, som börjar den 1 juli nästa år och slutar den 30 juni 1969. Jag inledde det hela med att säga att den internationella konjunkturbilden blir avgörande för vår del på grund av vårt lands utåtriktade näringsliv. Vi tar ju en femtedel av våra resurser via vår utrikeshandel. I detta fall har utvecklingen under 1967 varit bra. Ex: portökningen till 7 procent motsvarar väl i stort sett vad vi vågade hoppas på i maj månad. Importökningen har varit väsentligt blygsammare än vad vi räknade med. Det kan ha sin förklaring och har också sin förklaring i vissa förändringar i lagerhållningen. Man kan bygga upp eller konsumera lagerhållningen; det är spegelbilden av exporten och importen. Prognoserna innebär att exportvolymen under 1968 — det är inte fråga om priserna utan om en real värdering — hålles ytterligare väl uppe, med en ökningstakt på 6,5 procent. Exkluderar jag fartygsbyggandet — som ju kan variera litet av och till beroende på färdigställandet och leveranserna — och ser på den mera kontinuerligt flytande exporten, så finner jag att institutets prognoser för 1968 ligger bättre till än för 1967; och 1967 har inte heller varit något dåligt år i detta avseende. På importsidan har vi, som jag nämnde, hittills under 1967 haft en försiktig ökning. Men samtidigt kan vi avläsa en lagerkonsumtion, som naturligtvis får sin rekyl litet längre fram, Institutet beräknar att importen skall stiga med 7 procent. Sedan kommer jag till den intressanta och ömtåliga frågan om bytesbalansens utveckling — alltid ömtålig ur den synpunkten att de kriser, som olika nationer i modern tid ställts inför, undantagslöst härleder sig från vissa besvärligheter i bytesbalansen. Regeringen genomförde långt ifrån med någon entusiasm från riksdagens sida, det behöver jag väl inte särskilt repetera — en rad åtstramande åtgärder inom den svenska ekonomin. Under de två senaste åren, 1965 och 1966, höjde vi omsättningsskatten med inte mindre än 4 procent. Vi tvingades hålla ett högt ränteläge under 1966, och vi tvingades att medvetet styra kapitalmarknadens resurser till industrin för att få i gång en ny investeringsaktivitet på den industriella sektorn; en sviktande bytesbalans kan inte återställas på annat sätt än genom att man ger industrin bättre konkurrenskraft. Denna kreditdirigering gick till och med ut över så ömtåliga områden som kommunala investeringar och bostadsinvesteringar — båda de områdena fick känna på dessa besvärligheter, något som naturligtvis ganska samvetslöst utnyttjades av oppositionen under 1966 års valrörelse men som ändå var nödvändigt för att man skulle rädda större värden.

Investeringarna i byggnader och maskiner, som tidigare stått stilla under fem år, ökade tillsammans under 1966 med mellan 8 och 9 procent. Vi kommer att behöva ägna industrifinansieringen särskild omsorg även i fortsättningen, det är jag angelägen att understryka. En viss reduktion av industriinvesteringarna kan avläsas innevarande år, men den är relativt begränsad, och institutet räknar med en mindre ökning i dessa investeringar på nytt under 1968. Kvar står dock att den lyftning av industrins investeringsaktivitet som vi ansåg absolut nödvändig ur strukturrationaliseringens, handelns och bytesbalansens synpunkt, den har vi avläst under 1966, och vi håller nu industrin på denna högre nivå i vårt eget välförstådda intresse. När institutet ger sig på att försöka bedöma hur bytesbalansen kommer att utvecklas under år 1968 är man från institutets sida kanske litet pessimistisk. Vi hade under år 1965 en brist i vår bytesbalans på ungefär en miljard kronor. Vi reducerade den år 1966 med några hundra miljoner kronor. Institutet räknar med att vi innevarande år skall vara praktiskt taget tillbaka i balansläget, i ett minus på 250 miljoner kronor. I en utrikeshandel som balanserar på 24 miljarder kronor kan ett minus av den storleken inte anses vara något direkt alarmerande med hänsyn till den relativt bristfälliga statistiken och den något anonyma och mystiska förskjutningsposten. Nu räknar emellertid — och det är väl det enda negativa och kanske litet oroväckande inslaget i höstrapporten — institutet med att vi under 1968 på nytt skall vara uppe i en balansbrist på i runt tal miljarden och drygt det.

Det skulle innebära att på den vägen våra valutor till viss del skulle läcka ut. Nu är det dess bättre på det sättet kan jag säga — dess bättre med tanke på svensk trä-, pappersoch cellulosaindustri — att det finns prisfixeringar som gäller för alla de skandinaviska länderna, och jag har knappast någon anledning att räkna med att man på finsk sida Allmänpolitisk debatt går ifrån dessa prisfixeringar. Kvantitetsmässigt tar finnarna inte någon speciell poäng om de inte kan priskonkurrera. På den punkten tror jag följaktligen att institutet har varit litet mer pessimistiskt än vad som är absolut nödvändigt. Men kvar står naturligtvis att det finns stor anledning att tro att det balansläge som vi nu i stort sett anser oss ha upprättat kommer att tendera mot en negativ utveckling nästa år. Härvid bör emellertid beaktas hur institutet bedömer lagerreservens förändringar. År 1967 har inneburit en viss lagerförbrukning. Om man räknar med att år 1968 skall innebära en återgång till en normal lageruppbyggnad — en bedömning som jag tycker att man rätteligen bör göra — blir kanske inte förändringen av bytesbalansen särdeles upprörande. Jag kommer emellertid tillbaka till osäkerheten i de gjorda beräkningarna. Tendensen är ju klar, ty är det fel i en beräkning är det fel år från år, och tendensen är ganska riktig för en utveckling. Det behöver däremot inte vara riktigt i absolut mening, och det är på den punkten jag har mina tvivel. Regeringen har nu tillsatt en utredningsman som skall försöka plöja igenom det här materialet. Tills vidare kan vi väl ändå säga att vi dock har en valutareserv som i dag är bättre än någonsin tidigare i vår historia. Den slutar på 6 671 miljoner kronor den 1 november i år, och den har under den sista tolvmånadersperioden ökat med 3826 miljoner kronor. Vad jag här har sagt ger mig, menar jag, belägg för att vi torde ha att räkna med en konjunkturuppgång.

Det innebär i varje fall för finansministern vissa obehagligheter att bjuda ut denna medicin, även om man i den allmänna debatten tror att jag med någon sorts vällust serverar den till det svenska folket. Om jag därutöver ser på själva investeringsutvecklingen, så finner jag att denna avlugnade konjunktur är helt i linje med en följsam konjunkturpolitik.

Nu är ju herr Sundin en man som väl inte gärna ger sig ut på havet. Hans politiska hemvist predestinerar inte för det, och därför är kanske mina varningar alldeles överflödiga. Men jag tror att det finns andra i kammaren som ändå förstår ungefär vad jag menar med denna liknelse. Den avlugnade konjunkturen, som har inneburit att man på industrisidan varit försiktigare, har utnyttjats och föranlett denna »ryckighet» i politiken, nämligen att vi har ansett det finnas utrymme för en expansion, framför allt på bostadsbyggandets område. Bostadsbyggandet fick då denna expansionsmöjlighet. Bostadsbyggandets volym har följaktligen budgetåret 1966/67 ökat med 12 procent i förhållande till tidigare budgetår, och jag tror inte att man gärna kan säga att den ökningen direkt har föranlett någon obalans på byggnadsarbetsmarknaden. Tvärtom har vi väl glädjen att inregistrera att den under tidigare år ganska besvärande löneglidningen på denna specifika sektor numera är lugn. Den är t.o.m. lägre än vad som gäller för den industriella sektorn.

Vi har kunnat konsumera denna ökning på bostadsbyggandets område utan de gamla fenomenen på överansträngningssidan. Vi räknar med att kunna fortsätta med ett högt bostadsbyggande även 1968, även om byggandet är speciellt kraftigt just nu. Beträffande industriinvesteringarna, som jag har berört som allra hastigast, hade vi den kraftiga upplyftningen under 1966, en viss dämpning under 1967 och någon liten förbättring under 1968. Men det avgörande är att vi ändå ligger på en nivå som är högre än under den tidigare delen av 1960-talet. Kommunerna, som hölls hårt nere under 1966, har på nytt släppts fram. Den »ryckiga» politiken har följaktligen medgivit att kommunerna nu under 1967 fått öka sina investeringar med 11 procent, och de kommer väl att hålla en investeringstakt även under 1968 som innebär en ökning på 10 procent. Vad ger nu detta för resultat rent produktionsmässigt? Det är ju produktionens resultat och avkastning som i sista hand är avgörande för vår ekonomiska tillväxt. även på den punkten förmenar jag att institutets rapport, om jag nu skall våga tro på alla de här goda siffrorna, är mycket tillfredsställande. En produktionsstegring inom den svenska industrin under 1966—1967 på 3 procent uppskattas med denna medelårsberäkning stiga till 6 procent under åren 1967—1968. Jag tycker att det ligger viss rim och reson i detta, framför allt med hänsyn till att den nya extra investeringsinsats som de här beskrivna åtgärderna föranlett måste avspegla sig i en ökad produktion. Om man intresserar sig litet för utvecklingen i det förgångna kanske man erinrar sig att vi under åren från 1957 fram till 1960 hade en utomordentligt hög investeringsaktivitet inom den svenska industrisektorn. Man ökade sina investeringar under tre å fyra år med inte mindre än 60 procent. Vi hade nytta av detta under hela första hälften av 1960-talet, under åren från 1961 till 1965, men naturligtvis blev vi litet ängsliga när investeringarna låg stilla. I längden kunde den gamla investeringsdriven inte avsätta en kontinuerligt stigande produktionsökning. Nu har vi gjort en ny injektion, och den har medfört resultat. Man räknar med en ny produktionsökning. Det hela är logiskt och riktigt, och jag tar det mera som en elementär beskrivning på hurudana sammanhangen är. Jag vet inte om man i dagens inlägg har använt ordet inflation, men man har talat om den väldiga kostnadsutvecklingen, och man har talat om prisutvecklingen.

Ökningen av den indirekta beskattningen har ju föranletts av att vi — i stort samförstånd — har velat driva ett progressivt reformarbete. När sedan konsekvenserna av detta avläses på prissidan, är det ohederligheten i kvadrat när man far omkring och beskriver det hela såsom ett resultat av en ohederlig, dålig och erbarmlig ekonomisk politik. Om man sätter sig ned och studerar höstrapporten, finner man att konjunkturinstitutet säger att i det nu bättre balanserade läget bör det vara anledning att räkna med en rimligare prisstegring. Man har till och med kommit med den överraskande försiktiga siffran 2,2 procent, räknat från december 1967 till december 1968. Använder man en medeltalsberäkning och tar medel talen för 1967 och för 1968, kommer man till drygt 3 procent. Det är så förnämligt och så fördelaktigt att till och med mina ambitioner är ungefärligen tillfredsställda. Jag har ju vid några tillfällen givit uttryck för att om man vill ha en högkonjunktur, en bra konjunktur, om man vill ha en hög sysselsättning, en bra sysselsättning, torde man inte komma undan en viss prisstegring, eftersom allt hänger ihop på olika områden. Jag skall säga några ord om sysselsättningen. Jag hade kanske haft för avsikt att utveckla bostadsfilosofin något ytterligare, men jag behöver inte göra det. Jag har en känsla av att det är en fråga som ständigt är så intressant att åtskilliga talare i dagens och morgondagens debatt kommer in på den, och jag får väl då se om jag har anledning att på nytt besvära kammaren och herr talmannen. När man talar om arbetslöshetsinslagen i vårt samhälle, så är jag — och där talar jag å hela regeringens vägnar — helt på det klara med allvaret i detta konjunkturfenomen. Jag har kanske någon gång gjort den reflexionen att det är intressant att se hur hela den mycket dominanta borgerliga pressen nu blivit så observant på varje friställning som sker i vårt land. är det en följd av att man känner med de friställda, så är det ur många synpunkter en glädjande utveckling mot vad som tidigare varit fallet. Är det däremot en blandning av detta motiv och ett annat motiv, nämligen att i valpolitiskt syfte söka dramatisera så långt det går för att det i sista hand skall så att säga spilla över på regeringen och regeringens ekonomiska politik, så är väl syftet politiskt tillåtet men moraliskt kanske inte på samma sätt hedervärt. I ett samhälle sker ju en ständig rörlighet och en ständig omställning, och dess bättre är det ändå så att de flesta av alla dessa mycket dramatiskt rubricerade friställda relativt snart får ett annat arbete. Det finns vissa lokala undantag. Det är vissa områden i Norrland och i södra och mellersta Sverige — jag kan nämna Dalsland och Oskarshamn; måhända håller även Norrköping på att segla upp som ett sådant område — men det är regeringen helt medveten om. De dirigeringar, om jag får använda ett för oppositionen djupt misshagligt ord, av statliga hjälpåtgärder som vi sätter in, tar hänsyn just till dessa speciella lokala företeelser som möter oss. Men när jag ibland läser i dagspressen att t.ex. en verkstadsindustri i Göteborg friställt ett tjugofemtal man, så är det klart att vissa besvärligheter kan uppstå för dessa tjugofem. Men det är ju ändå så att Götaverken i Göteborg för närvarande saknar 500 varvsarbetare och ligger inne hos arbetsmarknadsverket med en framställning om att få importera verkstadsarbetare från Jugoslavien, eftersom man inte tror sig om att kunna tillfredsställa sitt behov i Göteborg. Det finns beklädnadsindustrier i Borås som har framställningar liggande hos arbetsmarknadsstyrelsen om att få importera arbetskraft från Finland och Jugoslavien på grund av att de inte kan tillfredsställa sina behov i Borås. Om man säger det ena — och det är riktigt att man gör det — att det förekommer vissa friställningar med stora besvärligheter — så bör man i hederlighetens namn också omtala det andra. Först då kommer problemet i sin rätta belysning. Här är det arbetsmarknadsverket, effektiviserat och med de resurser som det behöver, som får träda in och klara av överflyttningar, omställningar, omskolningar och nyutbildning. Vad som sedan inte kan ordnas blir en fråga om vad samhället behöver göra för att människorna på ett anständigt sätt skall ha sin trygghet. Detta är således den aktuella arbetsmarknadspolitiska situationen. Den har naturligtvis också sina utlöpare i hela diskussionen om investeringsbanken, som berörts vid några tillfällen här i dag. Även den har ju en trygghetsska pande effekt. Det rör sig nämligen här om ett försök av regeringen att inte bara angripa problemen just den dag de aktualiseras utan även att få en möjlighet att se litet in i framtiden, dra slutsatser av utvecklingen och förebygga situationer som i annat fall kan bli besvärande. Herr talman! Eftersom jag föresatt mig att vara utomordentligt kortfattad och koncentrerad i dag vill jag nu bemöta de tre föregående talarna och först ägna mig något åt herr Holmbergs inlägg. Naturligtvis avlyssnade vi allesammans med utomordentligt stort intresse herr Holmbergs uppläsning av ett välskrivet manuskript. Man kanske skulle kunna gå så långt i vänlighet att man ger hans partikansli ett erkännande för att man där inte glömt bort någon av de gamla klyschorna som högern har serverat vid olika tillfällen från kammarens talarstol. Herr Holmberg började med att nämna en arbetslöshetssiffra på 100 000. Han citerade arbetsmarknadsstyrelsens chef. Men =<arbetsmarknadsstyrelsens chef har — om jag har läst honom rätt — i denna siffra inkluderat även de människor som är föremål för samhällets åtgärder i olika avseenden, omskolning, beredskapsarbeten etc. Överraskande nog har vi i år färre i beredskapsarbeten än vi hade för ett år sedan. Vi har också fler under omskolning, men det är helt logiskt och följdriktigt med hänsyn till den relativt snabba omställning och omskiftning som sker i samhället. Sedan säger herr Holmberg med hela den charm som är hans egen, att detta är resultatet av 35 års socialdemokratiskt styre. Jag har försökt ställa kyrkan mitt i byn med vad jag sagt tidigare i dag. Den avgörande skillnaden, om jag går 35 år tillbaka, är att det i 1930-talets kris var 400 000 människor som gick arbetslösa och som samhället inte brydde sig om. Nu har vi 35 000 arbetslösa och 26000 lediga platser. För första gången redovisar vi nu fler arbetslösa än lediga platser, men marginalen är inte så skrämmande. Dessa 35 000 arbetslösa kan bli 40 000 eller 50 000, om vi får en dålig dag i februari när vi räknar dem. Vi har nämligen varit med om att det var ett sådant busväder den dag vi räknade att inga byggnadsarbetare kunde vara ute och arbeta. Vi fick följaktligen en astronomiskt hög siffra, cirka 70 000, som naturligtvis inte var representativ för det verkliga läget. Men även om vi skulle få något liknande är den radikala och väsentliga skillnaden att samhället numera tar hand om de arbetslösa och gör det bästa möjliga av situationen. I varje fall kommer regeringen — på den punkten hoppas jag att vi inte behöver ha delade meningar utan kan få gehör från oppositionen — att göra allt vad den kan för att omhändertagandet skall ske på ett så hyfsat och rimligt sätt som möjligt. Herr Holmberg fortsätter med att säga att detta socialdemokratiska vanstyre — han har inte använt ordet, men den logiska konsekvensen bör vara att han använder det om han fortsätter med denna trall — inte endast har resulterat i att vi har denna arbetslöshet 1 dag, utan det har också inneburit en kostnadsutveckling som medfört att hela ekonomin har gått ur spår. Det är sannerligen inte mycket sanning och realism i detta påstående. Den industriella kostnadsutvecklingen i vårt land — jag erkänner att den har varit relativt kraftig — har medfört att industrin nu har vissa besvärligheter med hänsyn till graden av självfinansiering. Även på den punkten kan man inhämta en del intressanta ting genom att läsa höstrapporten, sidan 89, som handlar om kreditmarknaden. Konjunkturinstitutets rapport visar att än i dag finns det vissa avsnitt av den svenska industrin som är 100-procentigt självfinansierade.

Eftersom den siffran utgör medeltalet är det en och annan industri som har ett lägre tal. Det är de lägre siffrorna från den enskilda industrin som ibland har gjorts representativa för hela industrin, men medeltalet ligger alltså på 82 procent. Jag vågar påstå att det är en mycket god siffra vid en internationell jämförelse. Jag har studerat = självfinansieringsgraden på den internationella marknaden och fått fram att våra siffror hör till de bättre jämfört med andra industrialiserade länders. Herr Holmberg har ett behov av att skapa panik, för att kanske överdriva något. I sista hand är ändå kriteriet på vår kostnadsutveckling om vi hävdar oss i den internationella konkurrensen eller om vi slås ut. Det kan inte avläsas på annat sätt än av de kalla, obönhörliga och sanningsenliga siffrorna om vår exportutveckling, vilken jag redovisat tidigare i dag. En exportökning under ett år med sex eller sju procent är ingen indikator på att vi släpar efter i den internationella konkurrensen och om de internationella marknaderna. Volymmässigt och mängdmässigt är det under inga förhållanden någon fara. Prismässigt är det besvärligare. Trots prispressen redovisar konjunkturinstitutet de självfinansieringssiffror som jag har redogjort för. Herr Holmberg anser att vi måste få till stånd en bättre tingens ordning genom justeringar på det skattepolitiska området. Dessutom tar han i ett allmänt svepande argument upp sådana saker som en bättre dirigering eller bättre handläggning av kreditmarknadens och kapitalmarknadens resurser. Det sista påståendet har jag redan bemött, och jag behöver i den delen inte upprepa vad jag sagt. Jag tror det är tillräckligt att slå fast det grundlösa i herr Holmbergs påstående. Han nämner ingenting om lönekostnaderna. Däremot kom herr Sundin och möjligen även herr Dahlén in på den frågan i sina inlägg. Jag skall något närmare beröra kreditmarknaden. Eftersom självfinansieringen för industrin inte längre är hundraprocentig måste kreditmarknaden ge resurser. Vem som helst kan av den officiella statistiken avläsa hur kreditmarknaden på ett mycket tillfredsställande sätt har ökat i vårt land.

Denna utlåning har från 1966 till 1967 ökat volymmässigt med 20 procent. Hur det blir för år 1968 vågar jag inte ha någon uppfattning om, men naturligtvis kommer utbudet även då att öka, i varje fall det institutionella kapitalmarknadsutbudet. Herr Holmberg erinrade vidare i ett ögonblick när tungan slant på honom att finansministern ju ändå har stått inför den socialdemokratiska riksdagsgruppen och talat om att det finns ett obönhörligt sammanhang mellan skatter och reformer. Visst finns det det. Jag har nog inte äntrat någon talarstol utan att understryka detta med all den kraft jag varit i stånd till. Herr Holmberg kom fram till att skattebelastningen nu är så hård att vi måste se till att det blir liberaliseringar och skatteeftergifter på många olika områden. Jag tror att han hann räkna upp att industrin skulle ha en skattelättnad för att den vägen kunna förbättra finansieringen och åstadkomma det riskkapital som industrin behöver. Herr Holmberg hann också beställa en skattesänk ning för de marginalskattedrabbade. Dessutom beställde han en skattesänkning för barnfamiljerna samt skattefrihet för våra folkpensionärer. Det sammanhang, som herr Holmberg var vänlig nog att erinra om att jag ville understryka, anser han sig tydligen själv vara sorgfälligt befriad ifrån att påpeka. Man kan inte, herr Holmberg, klara dessa problem genom att i någon slags allmän dimridå tala om »en annan ekonomisk politik». Om herr Holmberg följer det internationella skeendet så finner han att det i varje land sitter finansministrar som har ansvar för ekonomi, finanspolitik och kreditpolitik, eftersom de är oskiljaktiga begrepp. Dessa finansministrar är på en del håll av socialdemokratisk valör eller kulör, kanske jag bör säga, då det är litet förmätet att värdera partierna valörmässigt. På andra håll sitter det finansministrar med pålitlig konservativ läggning, och det finns finansministrar som är någonting mitt emellan. Men jag har aldrig hört att någon på ansvarig plats skulle våga följa herr Holmbergs lättsinniga finanspolitik och motivera det med att det skulle vara hälsosamt ur den ekonomiska tillväxtens och stabiliseringens synpunkt.

Den skulle präglas av hänsyn till de aktiva grupperna som betalar marginalskatt, samtidigt som reformarbetet skall fortgå i en takt, som — vilket jag tidigare sagt — man i den här kammaren dess bättre har en stor benägenhet att snart bli enig om. Jag skall härefter säga några ord till herr Sundin. Herr Sundin började med ett lovprisande av den privata företagsamheten och en utomordentligt kritisk inställning till den statsdrivna verksamheten. Han försökte illustrera det med att bl.a. det statliga Karlskronavarvet har räddats av ett enskilt företag — jag tror orden föll så, att det enskilda företaget kom in och räddade situationen. Jag har väl ingen anledning att avslöja de interna avtalsdiskussionerna i detta fall, men så mycket kan jag säga till kammaren: Tro inte att Kockum i denna uppgörelse drivs av någon altruistisk, filantropisk uppfattning, som gör att de känner ett behov av att gå in och klara upp de sociala förhållandena i Karlskrona! Tror man det är man för god för denna världen och bör snabbt lämna all diskussion om privat och enskild företagsamhet. Detta är en rent affärsmässig uppgörelse, herr Sundin, en uppgörelse där båda parter anser att det ligger sådana ekonomiska fördelar i det hela, att överenskommelsen var motiverad. Sedan säger herr Sundin i den allmänna plaidoyern för det fria näringslivet: Vem har svarat för sysselsättningen här i landet om inte den fria företagsamheten? Ja, det finns ju ingen annan som kan göra det, eftersom den fria företagsamheten behärskar 95 procent av det industriella livet i vårt land. Så länge den fria företagsamheten sköter sig bra och det har den ju dess bättre gjort på de flesta håll — har vi inte haft något behov att bara för nöjes skull gå in och säga: Det här skall staten ta hand om. Vi har ett samhällssystem, där den privata företagsamheten fungerar och dominerar den industriella bilden, och den kommer väl också att göra det för överskådlig framtid. Vårt system bygger helt enkelt på detta. Att det sedan har varit bra i vårt land och att vi haft en god utveckling är naturligtvis lika litet den enes förtjänst som det är den andres skuld om det går dåligt. Jag har alltid velat betrakta samhället som ett uttryck för hur goda krafter samarbetar till det gemensammas bästa. I den bilden går företagsamheten in på sin sektor, staten går in på sin, kommunerna på sin. Gemensamt, med en hyfsad uppdelning av arbetsuppgifterna har det gått bra hitintills, och det kommer naturligtvis att gå bra även i fortsättningen. När jag nu har givit den privata företagsamheten alla dessa erkännanden skulle jag möjligen också kunna säga, att den privata företagsamheten möjligen kunde vara mera intresserad av de speciella avsnitt av vårt land, som företagsamhetens speciella trubadur här i riksdagen, herr Sundin, är så intresserad av. Det är norrlandsområdena och vissa glesbygdsområden, där företagsamheten, avslöjande sin brist på altruism och filantropi, dragit sig undan och låter staten och samhället gå in och klara av det hela i stället.

Ärade kammarledamöter! Vad svarar man på detta? Möjligen en rekommendation till herr Sundin att fundera över de mest elementära grunder för hur frågor om ränteförändringar hanteras i vårt samhälle. När sedan herr Sundin kommer in på en statsdriven verksamhet, nämligen Norrbottens järnverk, säger han: Den går med förlust och det är naturligtvis inte bra. Det talet kan herr Sundin förmodligen använda i bygdegårdarna såsom ett exempel på illa skött statlig verksamhet. Men, säger herr Sundin, och det är det intressanta, man kan ju icke ta ansvaret för att lägga ner Norrbottens järnverk, ty det har på grund av sin lokalisering och sin sysselsättningsskapande effekt andra motiv för att leva vidare, även om staten måste gå in med stöd. Ja, herr Sundin, det är ju här vi har det ständigt aktuella problemet varje gång vi ställs inför sådana här frågor. Skall vi handla rätt och slätt efter den beprisade privata företagsamhetens modell — det går inte ihop, ergo lägger vi ner! — eller skall vi rätta oss efter det sociala tänkande som samhällsmakten ändå har svårt att frigöra sig från och väl inte skall frigöra sig från? I sådana situationer ställs man inför att Norrbottens järnverk som företag betraktat inte är någon lysande affär, men ur andra synpunkter anses det ändå vara motiverat att hålla företaget i gång med stöd från statens sida. Jag skall inie ta tiden i anspråk med att redovisa andra liknande förhållanden. Inom parentes tror jag ju att Norrbottens järnverk inte ens som ekonomiskt företag behöver vara för evigt förtappat. Jag är tillräckligt mycket optimist för att tro att den dagen kan komma när Norrbottens järnverk gör rätt för sig på ett sätt som kan accepteras även ur privatekonomisk synpunkt. Den dagen kan ligga långt fram i tiden, men jag vill inte utan vidare fälla domen över NJA. Vad jag har sagt med detta är egentligen bara att man får försöka sära på begreppen. Antingen vill man att staten skall följa efter den beprisade privata företagsamheten och slå igen butiken, även när det gäller NJA, eiler också får man säga att det finns skäl för att pruta på profit och bokslutsresultat, eftersom det finns andra motiv för att fortsätta verksamheten. Herr Sundin har ju den sistnämnda uppfattningen i fråga om Norrbottens järnverk, och han får kanske samma uppfattning om han reser till Uddevalla och tittar på varvet där. Han får kanske samma uppfattning också i fråga om andra företag, men dessa båda är väl de mest typiska fallen. Har man den uppfattningen, bör man tala om problemet i nyanserade former och se på det hela i det sammanhang som man gör sig till talesman för. Sedan tog herr Sundin upp ytterligare en intressant fråga, när han sade: Regeringen far omkring och kritiserar den privata företagsamheten. Ja, det är ömsom vin och ömsom vatten, ömsom rosor och ömsom ris. Jag har stått här och skrutit över den privata företagsamheten, och jag har gjort det många gånger också i andra sammanhang, men inom denna väldiga sektor av svensk industriell verksamhet finns naturligtvis ett och annat fall, där man kan med fog framföra kritik, och då har den kritiken förts fram. Så säger herr Sundin: Varför far inte regeringens ledamöter omkring och kritiserar de statliga företagen? Förklaringen är utomordentligt enkel. Om något statligt företag behöver kritiseras, så kan det ordnas med en intern familjebyk, herr Sundin, och det är bättre att göra det på det sättet. Vi behöver inga omvägar Över talarstolar och pressorgan, om vi vill ta itu med något statligt företag, men vi har inte samma förbindelser med den privata företagsamheten. Där är vår enda möjlighet att framföra offentlig kritik. Herr Sundin har sedan kommit tillbaka och begär besked om skattepolitiken. Han har fått detta ämne litet grand på hjärnan. Han har ställt en enkel fråga och fått svar för en vecka sedan. Han kommer tillbaka nu, och får väl ett svar så småningom. Herr Sundin är inte ensam om det. Det är en populär frågesport hos hela den borgerliga oppositionen. Får vi, frågar man, skattehöjningar den 11 januari, när statsverkspropositionen kommer på bordet? Hur ser de skattehöjningarna ut? På vilka områden kommer skattehöjningarna? Det är intressant för det svenska folket att få svar på dessa frågor, säger man. Ja, det intresset kommer att tillfredsställas. Svenska folket får besked när den dag kommer då det är möjligt att ge dessa besked. Men dessförinnan finns det, som jag förstår, ingen anledning att diskutera ämnet, om man gör anspråk på att en diskussion skall föras utifrån korrekta och sakliga utgångspunkter. Man måste väl ändå ge regeringen möjlighet att göra upp sin budget och att göra sin avvägning. Sedan får regeringens förslag kritiseras i full demokratisk ordning här i parlamentet. Herr Sundin och andra ledamöter har då rätt att ställa egna förslag och arbeta för egna lösningar. Men så länge regeringen arbetar med dessa frågor — i år på samma sätt som alla tidigare år, och som alla mina företrädare i ämbetet har arbetat — förstår jag inte vad en diskussion skulle innebära, eftersom den diskussionen inte kan föras med utgångspunkt från reala termer och faktiska förhållanden. Diskussioner i lufttomt rum och i den blå luften må vara herr Sundins specialitet. Jag gillar det dock inte. Herr Sundin avslutade sitt anförande med att tala om en rundabordskonferens. Jag kan inte, ärade kammarledamöter, frigöra mig från en känsla av att jag har hört det förslaget förr någon gång. Om jag inte missminner mig på den punkten, kanske de mera minnesgoda av kammarens ledamöter också erinrar sig mitt svar. Det svaret håller även i dag. När det gäller skatteproblemen i avseende på kommunalskatten och herr Sundins tanke på kompensation över statskassan till de kommuner som ger sina medborgare en kommunalskattesänkning var herr Sundin ärlig nog att tala om att det skulle kosta statskassan miljarder kronor. Jag är beredd att precisera beloppet till 21/4 miljarder kronor efter beräkningar som gjordes i våras. Det är en skattereform som är så pass omfattande att man nog först bör undersöka vilka praktiska möjligheter det över huvud taget finns att förverkliga en sådan sak och detta innan man ger löften, även om man försiktigt nog inte begär att de skall realiseras i dag eller i morgon utan ställer ut dem någon gång i en framtid. Jag skulle vara mycket glad och nöjd om det där sista tillägget också användes i den valdebatt som vi kommer att föra nästa år. Det förslag som centern fört fram är inte möjligt att genomföra nu, inte i morgon och inte nästa år, men någon gång i framtiden hoppas vi att det skall kunna genomföras. Så säger man från centerpartiet när man talar i denna församling. Med tanke på kravet på en korrekt information till medborgarna vore det också önskvärt, att man konsekvent vidhöll den linjen i den valdebatt som vi kanske delvis redan har börjat eller i varje fall kommer att ta itu med på allvar någon gång 1968. Herr Dahlén överraskade mig med att tala om den »splittrade» regeringen. Jag inregistrerar med en viss tillfredsställelse att regeringen inte längre är »trött», vilket ju har varit det vanliga epitetet på regeringen. Nu är den bara splittrad, vilket väl ändå ur min synvinkel får betraktas såsom ett steg framåt i utvecklingen. Regeringen är splittrad i marknadsfrågan, säger herr Dahlén. Vad är det för splittring där? Regeringen har efter noggranna diskus sioner avlämnat en deklaration till riksdagen som har lästs upp i denna kammare av statsrådet Wickman och i andra kammaren av statsrådet Lange, till ordalydelsen exakt lika. Denna deklaration är regeringens dokument. Sedan gör Dagens Nyheter en stor sak av Wickmans andra inlägg och drar ur det slutsatser, som Wickman i dag på morgonen har sagt till mig att han kommer att bestämt dementera. Vad är det för splittring i den här frågan, herr Dahlén? Man kan naturligtvis önska en splittring, sköta oppositionspolitiken och »dra veven» på sådant sätt att det ger intryck av regeringens splittring. Men regeringens dokument har lästs upp i kamrarna, och det är regeringens uppfattning i den här frågan. Om jag fattade herr Dahlén rätt, menade han att det skulle förekomma splittring även i försvarspolitiken. Därvidlag är jag ännu mera förvånad. Här föreligger ett socialdemokratiskt bud, ett mittenpartibud och ett konservativt högerbud. Syftar herr Dahlén på att en och annan tidning anser att försvarskostnaderna skall vara så och så stora? Någon tidning har sagt att röster inom socialdemokratin anser det och det — herr Dahlén använde uttrycket vänstervingen eller vänsterkanten inom socialdemokratin. Det är klart att i ett parti, som håller sig med ett tak som är högt, får alla dessa röster komma till tals; i sista hand skall dock detta kanaliseras till en regeringens och partiets uppfattning. Så kommer att ske även i försvarsfrågan — det tror jag mig kunna lova herr Dahlén från denna talarstol. Också i fråga om det näringspolitiska programmet skulle man vara splittrad — vänstervingen i socialdemokratin vill något annat, en högerving något tredje, ansåg herr Dahlén. Ja, vi har nyligen genomfört en extra partikongress, som präglades av utomordentlig enighet på dessa punkter. Man accepterade det näringspolitiska program som utformats i samarbete mellan Landsorganisationen och partiet — att också regeringen varit inkopplad i sammanhanget behöver det inte råda något tvivel om. Detta program har tagits — det är ännu inte definitivt utan kommer att bearbetas ytterligare. Men under allt arbete och före besluten förs en fri och öppen debatt, där stridiga viljor får mötas; och ur de stridiga viljorna har vi ändå hamrat fram en gemensam linje, som är socialdemokratins linje. Det kommer att vara fallet i alla de frågor där herr Dahlén är så oroad för socialdemokratin och den sittande regeringens splittrade attityd. Ja, så kom herr Dahlén in på hur företagens vinstläge skall fixeras — en näringspolitisk fråga — och hur staten skall planera skattepolitiken. Sådana frågor kan naturligtvis inte ryckas ut och bedömas isolerat. Hela tiden har vi en avgörande bedömningsgrund i den aktivitet som avspeglas i olika regeringsförslag, som har lagts fram och kommer att läggas fram för riksdagen då det näringspolitiska programmet skall omsättas i konkret och praktisk verklighet. Sedan tog herr Dahlén upp ett yttrande från någon ledamot av regeringen, riktat mot någon representant för det privata näringslivet. Den frågan har varit föremål för en diskussion här i kammaren. Även om man brukar beskylla finansministern för att lägga sin näsa i blöt i allting, tror jag att man skall rikta sin kritik mot finansministern för vad han har sagt och sin kritik mot ett annat statsråd för vad han eller hon har sagt. Jag har svårt att representera något självtaget ansvar för vad andra ledamöter av mitt parti säger — i annan mån än att vi, som jag nyss sade, kommer fram till vissa gemensamma uppfattningar som får sitt naturliga uttryck i olika, konkreta förslag. Sedan säger herr Dahlén — vilket överraskar mig, men det var väl ett försök att beskriva den moderna eller jag kanske skall säga den lanserade näringspolitiken som ett klåfingrigt för sök att dirigera och att dirigera mot konsumenternas önskningar och önskemål — att socialdemokratin över huvud taget inte tror på konsumenterna. Ungefär så föll herr Dahléns ord. Jag tror nog att den gamla manchesterliberalistiska filosofin har getts på båten inte bara av socialdemokratin utan även av det moderna folkpartiet. Jag vågar säga att om herr Dahlén bara försöker beskriva saken så att enbart konsumentens reaktion skall få vara avgörande och ingenting annat, med andra ord vara riktroten för en riktig politik, kommer herr Dahlén att vakna upp med en viss huvudvärk en vacker dag. Det är nämligen inte alldeles säkert att bara konsumentens specifika önskemål i varje situation är utan vidare förenligt med vad både herr Dahlén och jag anser skulle vara det riktiga sättet att disponera samhällets resurser på. Vi har lagt skatter som dirigerar konsumtionen; vi har gjort det på sprit och på tobak. Det är möjligt att man skulle kunna mobilisera en majoritet av de svenska konsumenterna för en politisk linje som innebar att man tar 2 kronor 25 öre för en liter brännvin. 2 kronor som det kostar att producera den och distribuera den — 25 öringen kunde ju den få i förtjänst som står innanför disken. Men både herr Dahlén och jag är överens om att därvidlag har konsumentens önskningar sina givna begränsningar. Det är också möjligt att man skulle kunna mobilisera en majoritet av den svenska allmänheten för att radikalt skära ned bilbeskattningen och bensinbeskattningen därför att de flesta familjer har en bil. När det affärsmässiga priset på bensinen är 35 öre men man får betala 1 krona tycker naturligtvis konsumenterna att det skulle vara väldigt bra att slippa undan med 35 öre. Men eftersom vi använder dessa pengar för att bygga vägar och använder dem i en budget som representerar så många andra aktiviteter som vi är ense om, kan konsu Allmänpolitisk debatt mentens önskemål inte utan vidare alltid vara rättesnöre. Nu kan herr Dahlén säga, att så skall inte finansministern tolka mig. Finansministerns resonemang är ju att slå in öppna dörrar; det är alldeles givna ting. Men då skall man, herr Dahlén, inte avge en deklaration så där oreserverat som innebär att konsumentens önskemål vid varje tillfälle är det enda riktiga. Vi har på vissa avsnitt brutit principen, och det är bara fråga om var man stannar. Det kan ju tänkas att herr Dahlén och jag har andra uppfattningar om var man skall stanna. Om herr Dahlén tar upp diskussionen från de utgångspunkterna, är jag beredd att fortsätta, alltså från utgångspunkten var man skall stanna eller när man skall gå vidare. Herr Dahlén tog också upp frågan om den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, och det kan man väl göra, även om vi vet att det sitter en statlig kommitté med inslag från alla politiska partierna och funderar över den saken och som har i uppdrag att komma med ett förslag. Hur man sedan kommer att ställa sig får vi ju se då. Nu är emellertid arbetslöshetsförsäkringens statuter så pass generöst upplagda att i varje fall alla löntagare i dag har möjligheter att försäkra sig mot arbetslöshet. Jag har själv under åtta år suttit som ordförande i ett fackförbunds erkända arbetslöshetskassa. Där togs emot organiserade och oorganiserade — bestämmelserna är så utformade. En metallarbetare kan komma med i metallarbetarnas kassa även om han inte tillhör fackorganisationen. En handelsanställd kan bli med i handelsarbetarnas kassa även om han inte tillhör fackorganisationen. Villkoret för statsunderstöd är att kassan står öppen för alla. Problemet är således inte så enormt stort som man vill göra gällande i den allmänna debatten. Den andra frågan, som jag föreställer mig är svårare att lösa, gäller de fria, självständiga företagarna. En självständig företagare kan naturligtvis bli arbetslös genom nedläggning, och det finns graderingar också bland företagarna. Jag tänker på de jordbrukare i Norrland som väl tidvis är löntagare och tidvis företagare. Det avgörande kriteriet för att man skall kunna vara med i en arbetslöshetsförsäkring är att man står till arbetsmarknadens förfogande vid varje tillfälle, är beredd att ta ett arbete som passar ens kroppskrafter och möjligheter. Här kommer ett alldeles nytt moment in när det gäller företagarna, och jag föreställer mig att det finns anledning noga tänka igenom det. När kommittén lägger fram sitt förslag har vi väl anledning att resonera om detta från litet mera faktiska och realistiska utgångspunkter. Jag har från herr Dahléns inlägg antecknat uttrycket »ett förfärande prov på ansvarslöshet från regeringens sida». Herr Dahlén nickar instämmande, så han framhärdar tydligen i vad han sade. Detta »förfärande prov på ansvarslöshet» skulle väl innebära att regeringen inte har tagit hand om löneutvecklingen på ett mera effektivt sätt här i landet. Denna rundabordskonferens, som herr Dahlén nu i mittenpartiernas enighets intresse är lika flitig förespråkare för som herr Sundin, ligger tydligen bakom detta tal. Herr Dahlén menar att vi har en kostnadsstegring i vilken löneutvecklingen spelar en kanske ganska avgörande roll och att regeringen visar ett förfärande prov på ansvarslöshet när den här inte ingriper. De avtal som träffas på arbetsmarknaden är fria uppgörelser mellan två parter. När det blir en uppgörelse måste man väl dra den slutsatsen att båda parterna har ansett att man kan acceptera uppgörelsen. Det har inte varit något tvång från något håll. Man har bedömt skälen för och emot och sagt: All right, vi accepterar uppgörelsen. Vad är det då som är det förfärande provet på ansvarslöshet? Är det löneutveck lingen som för herr Dahlén är det avgörande? Skall rundabordskonferensen ersätta det förfärande provet på ansvarslöshet med en ansvarsmedveten politik?

Det finns naturligtvis också vissa andra element i löneglidningen som kan vara uttryck för en överkonjunktur i ekonomin. är det på den punkten klagomålet sätts in, så bör herr Dablén vara litet försiktigare med klagomålen i den motsatta riktningen, då vi i dagens konjunktur lyckats behärska löneglidningsfenomenen på ett annat sätt än tidigare. Det är med ytterst stor tvekan, herr talman, som jag ger mig på att utveckla den här diskussionen om hur staten skall gå in och lägga till rätta på lönemarknaden. Jag tror att herr Dahlén citerade herr Arne Geijer. Han finns här i kammaren och kan väl svara själv för sitt kongressyttrande, som här åberopades. Jag tror emellertid att i princip ingenting har förändrats. Löntagarorganisationerna vill utnyttja — och det är därför de är till — sin styrka så långt det är möjligt för att uppnå det bästa möjliga resultatet för sina medlemmar. Man har på den andra sidan ett motsatt intresse, som har att avväga hur långt man kan gå med hän syn till företagens situation, deras vinstmöjligheter och deras framtida ekonomi. Resultatet av dessa båda motsatta utgångspunkter blir ett avtal. Det har det blivit varje år hittills, och det kommer det att bli varje år även i fortsättningen. Regeringen eller — som herr Dahlén anser — även oppositionspartiernas representanter kan sätta sig ned och ge dessa parter goda, förnumstiga och allvarsamma råd, och det kunde kanske se bra ut. Men vi som har litet erfarenhet på detta område tror inte att det ger något resultat. Däremot kan beskäftiga inhopp under ostentativa former — vad herrarna är ute efter är ju att skaffa sig politisk good will av detta — många gånger göra att parterna knyter sig och resultatet blir det rakt motsatta. Dessutom kan jag väl säga, att regeringen ju inte lever alldeles i ett isolerat rum. Under och mellan förhandlingsperioderna förekommer ändå samtal i olika former mellan regeringen och företagare och mellan regeringen och löntagare. De samtalen får vara värda vad de är värda, men de innebär väl ändå att man kommer så långt som man kan komma samtalsvägen. De offentliga skådespel, som herrarna är ute efter, har jag varit med om tidigare. De har misslyckats. Och jag är helt övertygad om att de skulle misslyckas ytterligare en gång.

Herr talman! Finansminister Sträng har nu under en timme försökt sprida löjets skimmer över den borgerliga oppositionen och låtit sig själv framstå som den ende, som vet och kan och behärskar de ekonomiska tingen. I och för sig är det naturligtvis riktigt att finansministern tror på sin förmåga, men jag har en känsla av att finansminister Sträng tar för lätt på frågorna. Han tar lätt på arbetslösheten, trots att vi vet att den väntas bli större än den någonsin har varit sedan andra världskriget. Finansministern tar lätt på de stagnerande industriinvesteringarna och även på hela den kostnadsutveckling, som vi har genomgått och som man tydligtvis inte tänker stoppa. Finansministern målar hela den ekonomiska bilden i rosenrött. I och för sig kan jag förstå att regeringen rent professionellt försöker vara optimistisk för att inge tilltro hos många människor, som i dag känner det ekonomiska trycket hårdare än tidigare. Men jag har ställt mig frågan: Varifrån får finansministern sina uppgifter? Inte tar väl herr Sträng dem helt ur egen fatabur? Nej, han har tillgång till ett jättestort finansdepartement med några hundra medhjälpare som råder honom till vad han skall göra. Han umgås också, enligt vad jag hörde, med företagare — framför allt storföretagare i byggnadsbranschen — och det är mycket möjligt att de uppgifter han därifrån fått i dagens läge är relativt gynnsamma. Men om man går ut till de små och medelstora företagen, som ju också har ett stort ansvar för sysselsättningen, är bilden inte lika gynnsam. De upplever kostnadsstegringarna, skatterna och kreditmarknaden betydligt hårdare och besvärligare än vad finansministern har försökt göra gällande. Men det räcker väl inte med detta? Uppenbarligen har även konjunkturrapporten spelat en viss roll i denna ljusa teckning av läget. Det är intressant att höra, att herr Sträng anser att konjunkturrapporten är klart optimistisk. Herr Wickman däremot anser att det är en pessimistisk rapport. Jag har funderat litet över hur det kan komma sig att ni har två så skilda bedömningar inom samma departement. Det kanske beror på att konjunkturrapporten är optimistisk för 1968 när det gäller Västtyskland, när det gäller Italien och när det gäller Frankrike och även när det gäller USA. Men när man går över till Sverige, så måste man konstatera att produktionstillväxten icke kommer att öka under 1968. Redan under 1967 har man varit för optimistisk, och det blir en sänkning där. Det blir en ytterligare avsaktning 1968. Det tycks vara på det sättet att Sverige att döma av konjunkturrapporten håller på att närma sig vad finansminister Sträng själv kallar för »de kroniska ekonomiska besvären» som England har, och vi får verkligen se till att Sverige inte kommer i samma läge. För några år sedan kallade finansministern och statsministern England för »Europas sjuke man», och jag har en känsla av att även Sverige kan komma att bestås med samma epitet i framtiden om det inte blir någon ändring. Vidare tog finansministern upp industrins investeringar. Han sade magistralt, att »vi håller industrins investeringar på denna höga nivå», men vi får väl ändå gå till de konkreta siffrorna. Det förhåller sig ju så, att det förekommit en viss reduktion av industrins investeringar t.o.m. i år, och någon återhämtning under 1968 räknar ju icke konjunkturrapporten med. Tvärtom håller industrins investeringar, särskilt i byggnader och anläggningar, på att minska. Man räknar med en minskning om 11 procent, och slutsumman blir att industrins investeringar för nästa år icke kommer att stiga utan i stort sett hålla sig på samma nivå, vilket ju icke kan sägas innebära någon gynnsam framtidsutsikt. Så några ord om skatterna. Det var ingen i denna kammare, som hade väntat sig att finansminister Sträng skulle inta en annan attityd till skatterna än vad han gjorde — den gamla välkända inställningen att skatter är till för att höja, icke till för att sänka och göra rättvisare. Man kan fråga sig vad orsaken till denna fastlåsning är. Det tycks vara på det sättet, att regeringen i dag över huvud taget inte vill förstå att skatterna kan bli så höga, att de får negativa verkningar både för samhällsekonomin i dess helhet, för kostnadsutvecklingen och för den enskilde. Vi ser på resurserna och skatterna på olika sätt. Vi inom högerpartiet tror inte, att man ökar de totala resurserna i samhället bara för att man tar ut mera skatter. Vi anser att först ökar man de totala resurserna genom en mera positiv ekonomisk politik och inte förrän därefter får man in ökade skatteinkomster för staten. Slutligen — jag erinrade finansminister Sträng om ett uttalande inför den socialdemokratiska = riksdagsgruppen, enligt vilket herr Sträng skulle ha varnat för det lättsinniga socialdemokratiska talet att »visst kan vi höja skatterna». Står herr Sträng för det uttalandet eller inte?

Herr talman! Det är väl så, att varken finansministern eller jag befinner oss i detta sammanhang på något stormigt hav. Även om finansministern tidigare har agerat som lantarbetare kan det se ut som om han inte kände sig helt till freds med den situationen. Den inställning som centerpartiet har till den politik som bör föras i nuets och framtidens Sverige har jag avslutningsvis i mitt första anförande preciserat i nio punkter. Dessa punkter har finansministern med sin — låt mig säga det — vanliga charm och sin breda rygg som han brukar använda som täckmantel och även har gjort i detta sammanhang, förbigått genom att endast ta upp en del av de punkter jag åberopat. Jag vill i likhet med herr Holmberg ställa en fråga till finansministern — ja, han tycks inte lyssna vid detta tillfälle utan hör på någon av sambandspojkarna som ger goda råd. Men jag vill ändå fråga finansministern om det föreligger delade meningar i tänkandet när det gäller konjunkturen. Vi har såväl i TV som radio och även under gårdagens debatt fått en annan vision av konjunkturen för framtiden av ekonomiministern än den som finansministern i dagens diskussion velat göra gällande. Riktigheten av den bedömning, som den socialdemokratiska regeringen har gjort i dessa frågor, kan vara av ett visst intresse för det som kommer att följa framdeles. I en konjunkturutveckling i vårt land är det naturligt, att det som rör sig utanför landets gränser har sin givna betydelse, vilket jag även framhållit tidigare. Jag vill upprepa — och jag tror att finansministern därvidlag måste ge mig rätt — att den ekonomioch kapitalpolitik som Sverige för har en avgörande betydelse när det gäller att vi skall kunna hävda oss i den utländska konkurrensen. Till detta sammanhang hör också den försämrade bytesbalansen, som finansministern själv i sitt anförande i viss mån har uttryckt bekymmer för. Detta vill jag helt och hållet sammankoppla dels med det som händer ute i världen, dels även med de åtgärder man från svensk sida har åtagit sig på detta område. Finansministern säger att den finska devalveringen kommer att förorsaka en minusbalans, om jag fattade honom rätt, på cirka 300 miljoner kronor.

Jag förmodar att jag inte kommer att få något vettigt svar på denna fråga heller, men det kan vara roligt att få en del kommentarer. Varför avfärdar herr Sträng budgetpolitiken på det nonchalanta sätt han gjorde i anslutning till mitt anförande? Jag har uppskattat finansministern för hans finanspolitik när det gäller budgetens betydelse för samhället i dess helhet och jag har lärt av honom att man i de skeenden, då det är nödvändigt att använda budgetpolitiken för att även klara näringspolitiken, bör göra det. Jag har här i princip bara följt det som varit finansministerns bibel på detta område. Jag har därutöver påpekat, Allmänpolitisk debatt att finansministern icke har använt budgetpolitiken på ett sätt som han själv har ansett, d. v. s. att den bör paras med finanspolitiken i övrigt. Statsrådet Wickman lämnade i en radiodebatt uppgiften att inflationen nästan var nere i ett läge som skulle göra varje människa i detta land glad. Under perioden från årets början till september månad, då de senaste siffrorna föreligger, är inflationen dock mellan 3—3,5 procent. Det motsvarar ju ett önsketänkande, som finansministern tidigare har ansett bör råda i vårt samhälle. Jag skall nu bara ta upp ytterligare en sak som rör företagsamheten, eftersom jag förmodar att jag får tillfälle att återkomma senare. Finansministern påstår att man samlas till »familjerådplägningar» för att diskutera de statliga företagen och den insyn vi bör ha i dem. Det har ju hänt att även storfinansen har samlats hos familjen på Harpsund. Jag förmodar att det kanske skulle vara behövligt att samförståndet på näringslivets områden blev av den arten, att man inte bara säger att det fria näringslivet missköter sig, då man ändå är medveten om att mycket i den statliga företagsamheten inte är som det borde vara.
Herr talman! Herr Sträng hade faktiskt en del välvilliga formuleringar om det enskilda näringslivet. Han talade om »samverkan» och om »alla goda krafter», vilket var intressant att höra i ett sådant här sammanhang. På tal om Karlskronavarvet sade han, att det var en »rent affärsmässig» uppgörelse från Kockums sida att rycka in och hjälpa varvet. Det är glädjande att rent affärsmässiga uppgörelser kan få det gynnsamma resultatet, inte bara för Karlskronavarvet utan också för Karlskronas befolkning. Det var väl också en underförstådd reprimand till ett utta lande som jag anspelade på från ett annat statsråd och som gick i en helt annan riktning. Beträffande socialdemokratins uttalanden om näringslivets folk hörde jag en vis man yttra, att näringslivet säkert inte är så dåligt som socialdemokraterna påstår vid sina valmöten, men inte heller så bra som de socialdemokratiska statsråden talar om för dem vid de middagar som näringslivet bjuder på. Sanningen ligger säkerligen någonstans mitt emellan. Statsrådet Sträng gladde kammaren med att berätta, att regeringen inte kommer med två eller flera förslag i försvarsfrågan, utan med ett förslag. Det var, herr Sträng, faktiskt inte det jag ifrågasatte när jag talade om den splittrade socialdemokratin. Jag tror faktiskt att alla regeringar i regel får diskutera sig fram till en enhetlig uppfattning. Jag talade om den splittrade socialdemokratin som, om herr Sträng saknade ordet trötthet, måste leda till att mycket krafter får spillas på att försöka hålla de värsta bråkstakarna i styr. Uppenbarligen tar det så mycket på krafterna på en del statsråd, att de i varje fall inte visar sig i riksdagen och diskuterar med dess ledamöter. En allvarlig fråga är vad som händer på lång sikt med möjligheterna att exportera våra varor. Jag erinrade om den kostnadsutveckling som har varit i vårt land. Som konjunkturinstitutets chef själv framhåller: Fortsätter den kommer den att bli orimlig. Jag upprepar, att den svenska ökningen av arbetskostnaden per produktenhet inom industrin åren 1959—1966 är 2,8 procent, medan den i industriländerna i världen i övrigt bara är 0,8 procent. Under åren 1963 till 1966 har industriländerna i genomsnitt ökat sina kostnader med 1,0 procent, medan vi ökat mer än tre gånger så mycket. Det är ju alldeles uppenbart att detta inte kan fortsätta, om vi verkligen skall ha en något så när gynnsam exportkonjunktur och därmed något så när goda ut sikter att även i fortsättningen höja vår levnadsstandard i detta land. När regeringen nu inte har någon metod att komma till rätta med detta, har vi gång på gång rekommenderat ett försök med den klassiska metoden i Sverige: att försöka få parterna att komma samman och resonera. Staten, herr Sträng, är ju en part i målet, det kan man inte komma ifrån. Jag vill erinra om att TCO har sagt, att det är klart att skatter och avgifter också måste komma in i bilden. Då säger herr Sträng: Jag har varit med om sådana här diskussioner tidigare, och de gav inget resultat. Men det är inte fråga om detta gamla nu. Här är det en ny möjlighet som regeringen förspiller att försöka se till att vi kan stoppa den oroväckande utvecklingen på kostnadsområdet. I det socialdemokratiska näringslivsprogrammet — som ni ju dock diskuterade för så kort tid sedan, att jag förmodar att herr Sträng har det i minnet — står det: »Prisoch kostnadsutvecklingen måste hållas under kontröll. : «5 Det står faktiskt »under kontroll». Herr Sträng har inte givit något svar på mina frågor i dag hur man tänker sig få bukt med kostnadsutvecklingen. I det här programmet står det, att ni skall hålla den »under kontroll». Innebär detta trots allt det som herr Sträng talade emot — och som jag också är emot — nämligen statlig dirigering av lönerna? Jag fattade herr Geijers uttalande på kongressen inte så att han förordade detta. Men om ni nu inte vill det, och om ni inte har något annat program, kan då herr Sträng tala om för kammaren: Vad är det ni vill i stället? Det går inte att bara säga, att oppositionens recept inte duger. En regering är då skyldig att lägga fram ett annat recept. Jag är väldigt medveten om att konsumenternas önskningar inte alltid går att tillfredsställa. Det är ju en självklarhet! När jag talade om att konsumen terna utgör en verklig maktfaktor, var det i samband med priskontroll och en eventuell statlig dirigering av priserna. En sådan skall jag be att få betacka mig för. Staten kan inte kontrollera att vi får varor till billigaste möjliga priser. På den punkten är konsumenterna den stora maktfaktorn, och det gäller då från statens sida att ge konsumenterna som är de stora priskontrollanterna, den upplysning som ger dem möjlighet att utöva sina priskontrollerande funktioner på ett bättre sätt. På den punkten har socialdemokratin dock varit synnerligen ointresserad. År efter år har man gjort utredningar. Ibland har man staplat dem på varandra, och det har varit total förvirring om vad den ena och den andra utredningen skulle göra. Resultatet, herr Sträng, är att det inte blivit någonting vidare av det hela!

Herr talman! En av kammarens ledamöter har gjort mig uppmärksam på att jag använde ordet skattesänkning i stället för skattehöjning i mitt förra anförande. Nu är jag alldeles övertygad om att riksdagens uppmärksamma stenografer redan korrigerat mig på den punkten, och alla vet ju att det inte var en skattesänkning som Lyndon Johnson presenterade, utan en skattehöjning för att behärska inflationen. Får jag sedan i anledning av herr Holmbergs inlägg bara säga, att när herr Holmberg frågar var finansministern får sina uppgifter ifrån, kan jag inte svara på annat sätt än vad varje ledamot av kammaren redan konstaterat. Jag har ju refererat konjunkturinstitutets höstrapport från punkt till punkt och byggt hela min ekonomiska exposé på denna. Herr Holmberg har även om det naturligtvis kostar lite läsarflit och möda — precis samma möjligheter att tillgodogöra sig den rapporten som jag har. Han är alltså inte alls i en sämre ställning än jag. Den våldsamma Ööverdriften att ett par hundra människor furnerar mig med uppgifter är naturligtvis lika orimlig, den också. Jag tillhör dem som gärna vill själv tänka igenom vad jag skall säga. Det är belastning i vissa sammanhang, men det är bra i andra sammanhang, och jag kommer nog att fortsätta med det. Så frågade då herr Holmberg: Hur kommer det sig att herr Sträng är optimist och herr Wickman är pessimist? Herr Holmberg försökte ge en förklaring på detta genom att säga, att det berodde på att herr Sträng talade om den internationella situationen och herr Wickman om den nationella. Jag har en otäck känsla av att det ligger så mycket av önsketänkande hos våra värderade referenter på pressläktaren så att även här är uppgifterna inte så riktigt sanningsenliga. Med viss överraskning läste jag i ledaren om herr Wickmans pessimism. Det visade sig sedan, att han inte varit pessimistisk — han hade läst konjunkturrapporten på precis samma sätt som jag, men i rubriceringen kan man ju lägga in en hel del. Det finns inte heller någon vettig förklaring till att vi skulle komma fram till olika uppfattningar.

9 i konjunkturrapporten — 3 procent. Samtidigt räknar institutet med att bruttonationalprodukten i Sverige skall öka med 3 procent. Jag förstår sålunda inte varför en internationell jämförelse skulle ge speciella slutsatser. Jag rekommenderar herr Holmberg att studera sid. 9 i rapporten. Där visas det klart och tydligt att enligt prognoserna håller vi väl takten och till och med litet grand i överkant. Visserligen kan man säga att 3 70 i och för sig är litet, men allt är relativt här i världen, och det är en bra siffra i sin jämförelse. Ser man sedan därutöver på prognosen för nästa år — jag gör alla reservationer för prognoser, men vi har ingenting annat att hålla oss till i de här försöken att debattera ekonomin — finner man att industriproduktionen i Sverige kommer att öka med 6 procent mot bara 3 procent för innevarande år. Då herr Sundin frågar mig, hur jag ser på en svensk devalvering, så skall han på den punkten få ett svar. I mitt första inlägg anförde jag, att vi med avseende på exporten och vår bytesbalans nu tycks ha balanserat läget återigen. Jag tillät mig att säga att vi hade en valutareserv som är större än tidigare, på 6 670 miljoner i runt tal. Jag betraktar Sveriges ekonomi så stark, att det inte finns någon som helst anledning att diskutera en devalvering av den svenska kronan. När herr Sundin säger, att budgetpolitiken inte används på rätt sätt borde han ha preciserat sig litet närmare. Jag har försökt hålla en stram finanspolitik. I varje fall under de senare åren kan väl ingen klaga på det mot bakgrunden av konjunkturläget. Vi har en neddämpning av de tidigare överhettade tendenserna. Vi har en god balans internt och externt. Man kan då säga att herr Sträng borde ha fört en hårdare budgetpolitik och finanspolitik tidigare.

Handen på hjärtat, herr Sundin! Skulle herr Sundin ha suttit lugnt i bänken och knäppt händerna och sagt att detta är den riktiga finanspolitiken och den riktiga budgetpolitiken? Jag tar gift på att herr Sundin skulle ha ställt in sig bland alla dem, som snabbt skulle ha velat göra slut på den miljarden som skulle ha legat ovanför totalbalansen och som skulle ha fått ett verkligt fint tillfälle att gå ut och tala om hur obönhörligt finansministern tvångsbeskattar och överbeskattar svenska folket. Jag tror inte att man bör slänga omkring sig klyschorna om att regeringen har sina förbindelser med storfinansen. Jag är så pass fördomsfri att jag t.o.m. anser att jag kan äta en lunch och en middag tillsammans med representanter för det svenska affärsbankssystemet eller storindustrin utan att ta skada till min själ av det! Jag förstår att herr Sundin skulle känna sig osäker i en sådan situation, men jag är mera resistent på grund av många års vana och erfarenhet, så för mig är det ingen risk. Dessutom är det onekligen på det sättet, att dessa människor kan ha en och annan klok sak att förtälja mig, och därför bör jag förutsättningslöst lyssna också på dem och höra vad de har att säga. Den omständigheten att det sker på Harpsund tillsammans med en bit mat spelar ingen roll i det här sammanhanget. Jag höll på att avslöja en sak som kanske skulle ha varit litet besvärande för herr Sundin, men jag kan säga det privat till honom efteråt, så kommer han inte tillbaka med samma beskyllning i fortsättningen. Till herr Dahlén vill jag också säga några ord. När han sade att socialdemokratin är splittrad, menade han naturligtvis inte, säger han nu, att regeringen är splittrad. Den har ju hållit ihop i vått och torrt hittills, och herr Dahlén måste väl befara att den kommer att hålla ihop i vått och torrt även i fortsättningen, med ett och annat litet undantag som emellertid inte förändrar helhetsbilden. Men, säger herr Dahlén, bland socialdemokratiska partiets medlemmar kan det ju finnas skilda uppfattningar, och således är opinionen inom partiet splittrad. Vilket parti undgår det, ärade kammarledamöter? Att man skall ta det som ett uttryck för den officiella pariilinjen, har jag svårt att förstå. Om jag skulle försöka åstadkomma en gemensam nämnare av Expressens ateism och nakenfotograferande och Jönköpings Postens religiositet och påklädda fotograferande, så är det ju klart att jag skulle gå bet på den uppgiften, men båda organen ryms ju i folkpartiets fålla och skall väl rymmas där. Jag förstår inte att man i en partidebatt som förs utifrån olika utgångspunkter, skall bekymra sig om partiledningarnas möjlighet att hålla samman en politisk linje. Om herr Dahlén sedermera kommer tillbaka och säger, att han inte tagit upp frågan om konsumentinflytandet från de djupa utgångspunkter, som finansministern tänkte, utan att det helt enkelt var fråga om mera pengar till konsumentforskning 0o.s.v., så måste jag ju säga att i så fall är det en praktisk budgetfråga som vi väl får diskutera när den dagen kommer. Jag kan väl tillägga som gammal finansminister, att vi har satsat rätt regelbundet varje år på detta. Om sedan ansträngningarna inte har varit tillfredsställande, så har det berott bl.a. på att det har suttit en del utredningar och sysslat med problemen, och man vill ju i allmänhet gärna avvakta resultaten därav, innan man bestämmer sig. Allra sist vill jag göra herr Dahlén uppmärksam på en sak. Det är möjligt att jag gick förbi den lapp som jag hade antecknat på, men jag kan väl ungefär ta det ur minnet. När det gäller vår kostnadsutveckling relaterad till produktiviteten per anställd är den jämförelse som herr Wickman gjorde i en radiodebatt korrekt. Han citerade en ekonom i Svenska Arbetsgivareföreningen som heter Faxén. När man nu beskyller herr Wickman för falskcitat, gör man det närmast från den utgångspunkten att man, om man betraktar hela OECD-området, följaktligen även Förenta staterna, skulle få en för svenskt vidkommande ofördelaktigare bild. Om jag däremot bara jämför Sverige med Europa är bilden för Sverige fördelaktig. Att man får en annan bild när man tar hela: OECD med beror på den utveckling, som har skett i Förenta staterna och som förklarar situationen. Jag tycker dock att det håller ganska bra, om man gör en jämförelse med Europa. I det avseendet har Sverige inte genomgått någon utveckling som behöver oroa herr Dahlén.

Herr talman! Jag hoppas att finansministern inte på något sätt har tolkat mitt uttalande så, att jag missunnar honom en lunch hos storfinansen, vare sig det gäller bankvärlden, industriförbundet eller några andra som tillhör den familjen. Vad som över huvud taget kom mig att ta upp detta var att finansministern själv sade, att problemet med de statliga företagen och hur dessa skall skötas löser man via den familj som han i det sammanhanget, förmodar jag, tolkar såsom socialdemokratin. För mig är det väsentligt — inte minst med tanke på att 95 procent av näringslivet befinner sig i enskild ägo — att man inte bara tar sig an de resterande fem procenten utan också ser till att de, som verkligen svarar för tryggheten åt de löneanställda i detta samhälle, får de möjligheter de behöver. Det är klart, herr talman, att de flesta av oss har den belastningen att vi mer eller mindre — jag hoppas mer för finansministerns del — har varit bjudna på lunch eller något annat hos dem, som i en eller annan riktning har velat påverka de beslut som skall fattas i denna kammare och även i medkammaren. Sedan vill jag säga några ord om skatterna, som finansministern här jonglerar med på ett för mig underligt sätt. Jag talade om att det för att hjälpa de lågavlönade inkomsttagarna i vårt samhälle är nödvändigt med en annan fördelning av utgifterna mellan staten och kommunerna. Vi har där fört in schablonavdraget i bilden. Finansministern har nästan till leda upprepat att detta skulle kosta 21/4 miljarder kronor. Det vet vi, herr finansminister. Vi har uppsatt detta belopp som ett mål, när konjunkturen i världen i övrigt gör att det sker en sådan tillväxt av vår nationalprodukt att vi kan genomföra det. Jag vill ställa frågan kort och koncist till finansministern: Är det mindre rättvist när vi för att klara de lågavlönade inkomsttagarna vill genomföra skattelättnader även i den kommunala beskattningen än när finansministern själv framlägger ett förslag, som riksdagen nu har beslutat om, som gäller den statliga beskattningen. Jag förmodar att förhållandena är analoga. När det sedan gäller lokaliseringspolitiken har vi sagt att vi vill fortsätta på den inslagna linjen. Då tänker jag även på Norrbottens järnverk, herr finansminister — jag har tydligt sagt ifrån att vi är beredda att göra vår insats där. Slutligen bara ett ord om räntan. Finansministern har själv sagt i en debatt som jag haft med honom här i kammaren, att det är alldeles klart att ett samband finns mellan regeringen — och då helt naturligt finansministern — och riksbanken när det gäller att ändra diskontot. Och i det här konjunkturläget ställde jag frågan, om inte finansministern nu — på samma sätt som när man höjer diskontot — vill vara behjälplig med att sänka räntan till förmån för våra företagare.